Fru talman! Den fråga om skadeståndslag som vi i dag behandlar har ett gigantiskt utredningsarbete som bakgrund. Trots detta kan man nu utan överdrift påstå att mycket ännu återstår innan hela det med skadestånd sammanhängande problemkomplexet är genomarbetat. I centerpartiets motion 1490 anföres därför också synpunkter på det fortsatta reformarbetet. Man hävdar där att det finns flera skäl att uppmärksamma de riktlinjer som har diskuterats i propositionen. Detta är angeläget redan med hänsyn till frågornas betydelse för de enskilda människorna och till riksdagens lagstiftningsmakt. Utredningsarbetet på området har bedrivits och avses komma att bedrivas utan parlamentarisk medverkan. Centerpartiet har uttalat sig för en parlamentarisk kommitté, men detta yrkande har icke biträtts av riksdagen. Från vår synpunkt har propositionens resonemang om riktlinjer för framtiden också en särskild betydelse därför att de leder till att flertalet av de reformkrav som framställts från centerhåll avvisas. En huvudtanke i propositionen är att skadeståndsrätten skall få minskad betydelse i framtiden och att i stället försäkringar av skilda slag skall komma i förgrunden då det gäller att täcka skador i samhället.

Det bör t.ex. inte komma i fråga att införa nya regler om objektivt skadeståndsansvar för personeller sakskada, såvida inte behovet av förbättrat skydd på ett visst område är så trängande, att man inte kan avvakta den successiva utbyggnaden av andra ersättningsanordningar. En annan omständighet som påkallar försiktighet i reformarbetet sammanhänger med bristerna i vår kunskap om hur de skadeståndsoch försäkringsrättsliga systemen förhåller sig till varandra.” Centerpartiet vill till detta anföra, att det givetvis ligger mycket i resonemangen om ett ökat försäkringsskydd. I vart fall i dagens läge är vi emellertid inte beredda att godta departementschefens slutsats beträffande skadeståndsreglerna. En sak är att dessa i praktiken bör få minskad betydelse därför att försäkringar av skilda slag vinner ökad utbredning. En annan sak är om man skall begränsa eller mjuka upp skadeståndsreglerna som en konsekvens av utvecklingen på försäkringsområdet. Vi anser det vara angeläget att slå vakt om den hävdvunna skadeståndsrätten, även om vi gärna vill medverka till förändringar bl.a. i fråga om den s.k. culparegeln. Särskilt två omständigheter synes oss tala starkt för att man bör hålla fast vid ett väl utbyggt skadeståndsrättsligt system. Den ena är att det, som departementschefen själv understryker, saknas rättssociologiska undersökningar, som belyser skadeståndets preventiva effekt och förhållandet mellan skadestånd och försäkring. Även om det kan finnas vissa skäl att ifrågasätta hävdvunna bedömningar om skadeståndsreglernas betydelse för utvecklingen av handlingsmönster i samhället, måste dock andra uppfattningar vila på ganska lösa spekulationer, innan verkliga undersökningar genomförts. Beträffande den del av culparegeln, som tar sikte på vårdslösa eller försumliga beteenden, medger också departementschefen att skadeståndets preventiva effekt är svår att bedöma. Som enda belysande exempel — som skulle visa att rådande föreställningar är överdrivna — anförs att det ”inte från något håll gjorts gällande” att antalet skador som vållats av arbetstagare, skulle ha ökat sedan skadeståndsskyldigheten gentemot utomstående kommit att omfattas av arbetsgivarens ansvarsförsäkring. Exemplet synes föga övertygande redan därför att det obehag som arbetstagaren vållar arbetsgivaren och som kan få återverkningar för honom själv utgör en återhållande faktor. Den andra omständighet vi åsyftade nyss är att ett försäkringssystem aldrig kan bli täckande. Även detta framhålls av departementschefen. Han uttalar att det inte är ”någon realistisk tanke att socialförsäkringen inom överskådlig tid skall utvecklas därhän att den täcker de behov som i dag tillgodoses genom skadeståndsrätten”. Centerpartiet är således tveksamt inför ett alltför starkt betonande av försäkringar på den skadelidandes sida. I så fall kan det med samma fog hävdas, att människor bör se till att skaffa sig försäkringsskydd för anspråk på ersättning för skador som de tillfogar andra personer eller andras egendom. Skadeståndsreglernas utformning kan säkerligen komma att påverka folks benägenhet att teckna ansvarsförsäkringar. Beträffande skadeståndsansvar på grund av eget vållande vill vi anföra följande: Mot den s.k. culparegeln som inryms i detta stadgande riktas en ingående kritik i propositionens inledande, principiella avsnitt. Kritiken återspeglas inte i specialmotiveringen. Som förut nämnts har skadeståndskommittén lagt fram förslag till en allmän regel om jämkning av skadestånd. Mot bakgrunden av det mycket långvariga förberedelsearbetet och den kritik som propositionen riktar mot den regel som föreslås lagfäst framstår det som en kännbar brist att skadeståndskommitténs förslag inte kan prövas i detta sammanhang. Vi vill också peka på möjligheten att mildra socialt otillfredsställande konsekvenser av culparegeln genom en anordning av den typ som för närvarande gäller för gottgörelse till den som tillfogats personskada genom brott. I speciellt ömmande fall skulle staten kunna träda emellan, på ansökan antingen av den skadelidande eller av den skadeståndsskyldige. Regler om skadeståndsskyldighet för stat och kommun på grund av fel eller försummelse vid myndighetsutövning har även behandlats i propositionen. Frågans vikt har understrukits bl.a. i flera partimotioner av centerpartiet om den enskildes rättsskydd inom förvaltningen. Det får därför hälsas med tillfredsställelse att frågan äntligen bringas till en lösning. Den här berörda centerpartimotionen innehåller följande yrkanden: Vi framlägger ett ändringsförslag beträffande 2 kap. paragraferna 2 och 3, där vi anser att orden ”föreliggande ansvarsförsäkring” bör utgå. Vi framlägger vidare ett ändringsförslag beträffande arbetstagares skadeståndsansvar, där vi hävdar att orden ”synnerliga skäl” bör bytas mot ett mindre begränsande uttryck, t.ex. ”då det är påkallat”. Dessutom begär vi att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t till känna vad som anförts i motionen om rättssociologiska undersökningar på skadeståndsområdet. Vi önskar också en redovisning av riktlinjer för en översyn av försäkringslagstiftningen. Vi vill att riksdagen skall hemställa till Kungl. Maj:t att skadeståndskommittén får i uppdrag att utarbeta förslag till lagregler om ersättning för skada genom medicinsk behandling och i följd av misslyckad tandbehandling, lagregler om ersättning för skada på grund av brott samt regler om ersättning till polismän för kroppsskada, ersättning för skador på grund av naturkatastrofer m.m. Vid utskottets ingående behandling av propositionen och motionerna har samskrivning kunnat uppnås bl.a. om riktlinjerna för det framtida reformarbetet. Utskottet anser att rättssociologiska undersökningar torde komma att utföras utan att riksdagen tar initiativ därtill. Därvid förlitar man sig på departementschefens påpekande i propositionen att sådana undersökningar skulle kunna bli av betydelse för det fortsatta reform arbetet. Centerpartirepresentanterna i utskottet har ej velat reservera sig på denna punkt, men det är min förhoppning att ifrågavarande undersökningar kommer till stånd utan dröjsmål. Detsamma gäller den grundliga översyn av försäkringslagstiftningen som föreslås i vår motion och som utskottet hyser förhoppningar om att regeringen skall igångsätta utan riksdagsinitiativ. Må det inte stanna vid fromma förhoppningar! Beträffande ersättning för skada genom medicinsk behandling och vid tandvård så gör utskottet ett tillkännagivande. Utskottet ansluter sig till kravet i bl.a. centermotionen att patient skall kunna tillerkännas gottgörelse för skada som han lidit i samband med sjukvård utan att det skall behöva ledas i bevis att någon varit vållande till skadan. Vi noterar detta som en framgång. Landstingsförbundet och försäkringsbolagen utreder, såsom herr Wiklund i Stockholm nyss anförde, för närvarande frågan om ersättningsformerna och utskottet anför att det finns skäl att invänta utredningens resultat. Vi vill från centerpartiets sida starkt understryka vad utskottet anför på s. 145 i betänkandet, där det framhålles att om tidsutdräkten blir för stor eller ersättningsanord ningen icke fyller patientens krav på säkerhet och trygghet, bör man allvarligt överväga att tillgripa lagstiftning. Vi förutsätter att ett så pass bestämt uttalande från riksdagens sida knappast kan nonchaleras i kanslihuset. På åtskilliga punkter har utskottet ej kunnat enas, och ett antal reservationer finns därför fogade till betänkandet. Vad först gäller reservationen 4, som berör möjligheten till jämkning av skadeståndsansvar för det allmänna, så kommer annan talare att närmare redogöra för denna reservation. Centerns ledamöter i utskottet har anslutit sig till i denna fråga framfört andrahandsyrkande, då vi finner det vara felaktigt att hänsynen till stat och kommun skall kunna medföra fråga om nedsättning av skadeståndsersättning. Vi stöder från centerns sida även reservationen 5, som gäller arbetstagares skadeståndsansvar. Där föreslås i den nya lagen, att arbetstagaren har skadeståndsansvar för skada, som han vållar genom fel eller försummelse i tjänsten endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Av utskottsmajoriteten betecknas denna punkt som en av de viktigaste i lagförslaget. Jag skulle vilja tillägga att det också är en av de mest uppseendeväckande nyheterna. Det är min förhoppning att lagtillämpningen i detta fall kommer att ske med urskillning. I varje fall framstår det som ytterst angeläget att riksdagen följer reservationsyrkandet och utbyter orden ”synnerliga skäl” mot ”särskilda skäl”. Enligt i varje fall den bedömning som första lagutskottet på sin tid brukade göra vid valet mellan dessa bägge uttryck är ”särskilda skäl” att betrakta som mindre snävt än ”synnerliga skäl”, och det torde få anses angeläget att ansvarigheten vid bl.a. handhavandet av dyrbara maskiner och utrustning icke bringas att avtrubbas genom den nya lagregelns införande. Beträffande lagstiftningens ikraftträdande anser utskottets centerpartister att detta lämpligen bör anstå till den 1 januari 1973 med den motivering som anföres i reservationen 6. I reservationen 7, som gäller ersättning av skada på grund av brott, föreslås i enlighet med bl.a. centermotionen, att en omarbetning av nu gällande regler samt en översyn av hela frågan bör ske genom skadeståndskommitténs försorg. Förhoppningarna om att denna ur allmänhetens synpunkt tämligen självklara rätt skall lösas i samband med nu föreliggande proposition har tyvärr kommit på skam. Som enskild motionär under någon av mina första riksdagsår hänvisades jag till att stillsamt vänta på resultat av pågående utredning på skadeståndsrättens område. Den miljon vi fick i fjol var välkommen, men enligt min bedömning förefaller reglerna vara för snäva. Ersättning till polismän för kroppsskada som de åsamkas i tjänsten är också en gammal riksdagsfråga. Från centerns sida är det ett krav att denna fråga på något sätt ordnas. Det måste vara så att samhället ger de människor, som för dess räkning utför en ofta mycket besvärande tjänst till ordningens upprätthållande och lagarnas efterlevnad, det stöd de anser sig ha rätt att kräva. Försäkringsskyddet är här ingalunda tillräckligt. Herr talman!

Herr talman! I likhet med utskottets värderade ordförande herr Wikluna i Stockholm känner jag ett behov av att påpeka att när Sveriges riksdag i dag — eller, om reservationen 1 till förevarande betänkande vinner bifall, vid någon senare tidpunkt — fattar beslut om att anta en särskild skadeståndslag, är det ett beslut av principiellt ganska stor räckvidd. Det principiellt nya är att vi får en särskild lag som helt behandlar det allmännas skadeståndsfrågor. Vi bryter därmed ut den skadeståndsrättsliga lagstiftningen ur strafflagstiftningen. Sett ur rättshistorisk synvinkel är det inte något märkvärdigt att den skadeståndsrättsliga lagstiftningen och den straffrättsliga har varit förenade, men det beslut vi skall fatta i dag — eller möjligen i höst — ger anledning att notera att den utomobligatoriska skadeståndsrätten faktiskt ända till våra dagar har haft sin grund i de straffrättsliga bestämmelserna om skadestånd i anledning av brott.

Den allt hastigare utvecklingen i vårt samhälle kräver att lagar förnyas och moderniseras.

För att nu övergå till själva förslaget till skadeståndslag kan man väl säga att det betyder dels att en kodifiering sker av den praxis som sedan lång tid har utvecklats på skadeståndsrättens område, dels också att vissa nya regler aktualiseras. Själva förhållandet att en självständig skadeståndslag skapas är som sagt en nyhet, och det är nog riktigt att den skadeståndsrättsliga lagstiftningen frigörs från strafflagstiftningen. Vad gäller innehållet i skadeståndslagen råder det ju — detta har framgått av tidigare talares anföranden — till ganska stora delar enighet bland lagutskottets ledamöter; i några frågor har vi haft olika meningar. Innan jag går in på några av de frågor där reservationer föreligger vill jag emellertid, herr talman, säga något mer allmänt om lagstiftningen på skadeståndsrättens område. Grundprincipen för vår skadeståndsrätt är ju den s.k. culparegeln, som herr Wiklund i Stockholm redan har redogjort för. Den principen föreslås nu bli lagfäst, dock med vissa förändringar i förhållande till vad som hittills har gällt. Culparegeln innebär bl.a. att den som lider en skada skall ha full ersättning för den förlust som han har lidit. Detta gäller om han inte genom eget vållande har medverkat till skadan; då kan fråga om jämkning av skadeståndet aktualiseras. Skadeståndet kan genom culparegeln sägas fylla en dubbel funktion: dels en allmänt samhälsfostrande, moralbildande, dels en vad som brukar kallas reparativ, dvs. den skadelidande försätts ekonomiskt i samma ställning som om skadan inte inträffat. Jag har för min del ingen erinran mot att den skadeståndsrättsliga princip som culparegeln innebär nu kodifieras. Under rubriken ”Huvudlinjer i reformarbetet” gör emellertid departementschefen vissa uttalanden om hur han tänker sig den fortsatta utvecklingen av skadeståndslagstiftningen, och dessa kan ge anledning till vissa invändningar. Där ifrågasätts skadeståndsreglernas betydelse när det gäller att förebygga skador eller att verka moralbildande. Där antyds också att det fortsatta reformarbetet bör få en inriktning som gör att skadeståndsrätten i framtiden kommer att minska i betydelse. Det anses inte självklart att ersättning skall utgå för hela den ekonomiska förlust som en skadelidande drabbas av. När det gäller vissa ersättningar skall hänsyn tas endast till inkomster upp till en viss nivå. Departementschefen kritiserar culparegeln, närmast därför att den i princip innebär att ingenting av den förlust som en skadevållare orsakar skall stanna på den skadelidande, utan hela förlusten skall stanna på den skadevållande. Den rättspolitiska målsättningen för det fortsatta reformarbetet på skadeståndsrättens område är nämligen enligt departementschefen att få regler som kan användas som ”instrument för att åstadkomma en socialt rättvis och samhällsekonomiskt rationell fördelning” av de förluster som kan uppkomma vid olika skadefall. Skadeståndsrätten skall enligt dessa riktlinjer begränsas så, att den i första hand tillgodoser vad som kallas socialt motiverade ersättningsbehov. Det är tydligen så, att departementschefen uppfattar den förmögenhetsminskning som sker genom skilda skadebringande åtgärder som en sorts allmän belastning på samhället, där kostnader skall täckas genom en slags fördelningsprincip bland samtliga medborgare och där det politiska önskemålet om ekonomisk utjämning skall komma in i bilden.

Om detta är den rättspolitiska målsättningen för det fortsatta reformarbetet — och propositionen tyder på det — vill jag, i motsats till departementschefen, hävda att enighet icke råder om en sådan inriktning av skadeståndsrätten i framtiden. Kanske är det emellertid så — och det vore bra — att detta bara är mera löst skisserade tankar, ett teoretiskt alternativ bland andra. Det anförs nämligen i propositionen att det inte nu är lämpligt att slutgiltigt lägga fram riktlinjerna för ett långsiktigt reformprogram. Dess bättre har också ett enhälligt lagutskott avstått från att ställa sig bakom de riktlinjer departementschefen antytt för den fortsatta inriktningen av skadeståndsrätten. Det finns anledning att till kammarens protokoll läsa in två väsentliga meningar i utskottets betänkande, två meningar som alltså hela utskottet står bakom: ”Framhållas må i detta sammanhang att departementschefen inte heller hemställt att riksdagen skall yttra sig över de tankar han gett uttryck åt rörande riktlinjerna för det framtida reformarbetet. Utskottet har därför inte funnit anledning att taga ställning till vad departementschefen anfört i propositionen under rubriken ”Huvudlinjer i reformarbetet”.” Men det är ju så, herr talman, att arbetet på en utveckling av skadeståndsrätten inte endast är ett arbete på lång sikt. Åtskilliga delreformer torde ligga ganska nära i tiden. Hit hör, som lagrådet har påpekat i sitt yttrande, frågan om ersättning till oskyldigt dömda, frågan om trafikskadeansvaret, frågan om särskilda regler om ersättning för personskada, frågan om en allmän jämkningsregel, frågan om försäkringsgivares regressrätt. Detta gör att man inom kort kan vänta att ändringar blir erforderliga i den skadeståndslag som vi nu behandlar, om den kommer att antas i dag. Det här är anledningen till vad som anförs i reservationen 1, där det krävs att behandlingen av propositionen 5 skall uppskjutas, så att en samlad bedömning av nu aktuella lagförslag kan äga rum. — Herr Söderström kommer senare att närmare gå in på den frågan. Jag vill emellertid bara erinra om att lagrådet har ifrågasatt, om inte ett uppskov vore lämpligt, och i samband därmed fäst uppmärksamheten på vikten av att skadeståndsregler inte ändras alltför ofta, vilket är till olägenhet för rättstillämpningen vid domstolarna och skaderegleringen inom försäkringsväsendet och därmed till sist — och det är det viktigaste — för de enskilda medborgarna. Vid punkten D i utskottets hemställan föreligger en reservation av herr Lidgard och mig — det är reservationen 3. Den gäller den föreslagna jämkningsregeln i 3 kap. 6 §. Skadeståndskommittén har behandlat denna fråga i betänkandet ”Skadestånd III”, och enligt vad lagrådet anför väntas en proposition inom kort om hela frågan angående jämkning av skadestånd. Vi har därför inte ansett det tillfredsställande att i nu förevarande sammanhang föra in en helt ny princip inom skadeståndsrätten, när frågan ändå inom kort sannolikt kommer att tas upp i ett större sammanhang. Vi hävdar därför att stadgandet i 3 kap. 6 § bör utgå ur lagförslaget. Skulle emellertid riksdagen inte bifalla yrkandet i reservationen 3, utan anse att en jämkningsregel bör införas redan nu, bör dock stadgandet i 3:6 justeras på en punkt — det är den fråga som berörs i reservationen 4. Det är en hänvisning i 6 § till 2 §, som vi reservanter — det är där lagutskottets moderater, folkpartister och centerpartister — anser böra utgå. 3 kap. 2 § ger ju de grundläggande bestämmelserna om stats och kommuns skadeståndsansvar vid fel eller försummelse vid viss myndighetsutövning. Nu föreslås i 6 § att skadestånd även i dessa fall skall kunna jämkas, om detta finnes oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden eller när försäkringar föreligger. Jag tillåter mig, herr talman, hysa den meningen att den här jämkningsklausulen inte gärna kan komma att vara tillämplig när det gäller den offentliga sektorn. Lagen bör därför inte helt i onödan tyngas av denna regel. 4 kap. 1§ gäller arbetstagares ansvar för skada, vållad i tjänsten. Sådant ansvar skall föreligga endast i den mån ”synnerliga skäl” föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Bl. a. med hänsyn till vad lagrådet har anfört anser reservanterna under punkten 5 att det inte finns orsak att alltid begränsa arbetstagares ansvar i så hög grad som lokutionen ”synnerliga skäl” innebär, utan att situationen bäst täcks med formuleringen ”särskilda skäl”, som inte torde innebära samma starka begränsning som ”synnerliga skäl”. När det sedan gäller tidpunkten för den nya lagens ikraftträdande anser de som står bakom reservationen 6 — det är samtliga borgerliga ledamöter i utskottet — att den i propositionen föreslagna tidpunkten, den 1 juli 1972, innebär avsevärda praktiska svårigheter för dem som skall handskas med den nya lagen, svårigheter som givetvis ytterst kan komma att drabba de enskilda människorna, för vilka lagen är tillkom men. Jag har tidigare anfört skäl som enligt min mening talar för uppskov med hela behandlingen av lagen, men skulle det ändå bli så att lagförslaget antas i dag, borde: i vart fall ikraftträdandet uppskjutas till den 1 januari 1973. Det behövs ordentlig information om det utvidgade principalansvaret, som är en följd av lagen.

Att lagförslaget kan ha varit känt under längre tid ändrar ingenting i den kritiken. Frågan om tiden för ikraftträdandet har också tagits upp av Svenska försäkringsbolags riksförbund och Folksam i en gemensam skrivelse till lagutskottet, där man hävdar att — för att försäkringsbolagen skall kunna få täckning för den ökade ansvarsrisk som förslaget kan antas medföra — det egentligen behövs drygt ett år mellan riksdagsbeslutet och ikraftträdandet. Det skulle i så fall betyda att lagen inte kan träda i kraft förrän den 1 juli 1973, men man säger också att man till nöds kan acceptera ett ikraftträdande den 1 januari 1973. Jag har, herr talman, svårt att se varför denna brådska är nödvändig, när flera olika skäl talar för att lagen skulle verka bättre, om dess ikraftträdande sköts på ett halvt år. Låt mig sedan, herr talman, säga några ord om skada på grund av brott, ersättning till polismän för kroppsskada och ersättning vid skada genom medicinsk behandling. Jag kan där i allt väsentligt instämma i vad herr Wiklund i Stockholm tidigare anfört, men jag vill komplettera med ett par ord. Vad gäller skada på grund av brott är det klart att de nuvarande ersättningsreglerna inte är tillfredsställande och att en omarbetning av ersättningssystemet därför bör äga rum. Det bör åstadkommas en översyn av den nuvarande statliga ersättningen, och den bör lämpligen kunna göras av skadeståndskommittén. En riktpunkt för den översynen borde vara att även egendomsskada och skada av ideell natur skall kunna ersättas. Det förefaller rimligare att prövningarna av dessa ersättningar borde ske efter allmänna skadeståndsrättsliga regler och handhas av domstolar eller domstolsliknande organ. När det gäller ersättning till polismän för kroppsskada har moderata samlingspartiet år efter år framställt krav som innebär att polismän skall kunna få ersättning i det här avseendet. Det finns anledning att påpeka vad som understryks i reservationen 8, nämligen att riksdagen 1968 har ansett att det var angeläget att frågan om ersättning för personskador, innefattande gottgörelse för sveda och värk samt framtida men, snarast fick sin lösning. Ännu fyra år efteråt kan den här frågan inte sägas vara tillfredsställande löst. Polismännen får ofta utföra uppgifter som på olika sätt är av mycket påfrestande karaktär men som är nödvändiga, om samhället skall kunna fungera. Med hänsyn till de stora risker som är förenade med polismännens arbete är det i hög grad rimligt att de får ersättning i särskild ordning för personskador som de ådrar sig i tjänsten. Låt mig till slut, herr talman, bara med ett par ord beröra det stora problemkomplex som har aktualiserats genom motioner från samtliga partier och som gäller ersättning vid skada genom medicinsk behandling. Antalet motioner ger vid handen att det här är fråga om ett mycket väsentligt problem. Det har också rått enighet inom utskottet om att patient skall kunna tillerkännas gottgörelse för skada som han lidit i samband med sjukvård inom den allmänna sektorn eller hos privat yrkesutövare, utan att det skall behöva ledas i bevis att någon varit vållande till skadan. Skaderegleringen bör med hänsyn till den skadelidandes intressen kunna ske snabbt och utan något mer komplicerat förfarande.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

Herr talman! Varje år skadas i vårt land ca 300 000 människor genom olycksfall i arbetet. Av dessa får ca 2 000 så svåra skador att de får kvarstående men, och i runt tal 500 skadefall får dödlig utgång. Den hitintills gällande lagstiftningen på skadeståndsrättens område är i högsta grand otillfredsställande. Det finns egentligen inga lagar som reglerar detta område, utan behandlingen baserar sig i huvudsak på tidigare avgöranden vid domstol, främst då vid högsta domstolen. Det har alltså utvecklats en praxis gällande regleringen av dessa ersättningar, och fackföreningarna har ofta hela avdelningar med anställda ombudsmän som har till särskild uppgift att sköta just skadeståndsanspråk för medlemmar som har skadats på arbetsplatsen. Detta har också fått olika utfall, så att man beträffande exempelvis byggnadsarbetarna har ganska hyggliga siffror på hur mycket man lyckats få ut i skadestånd till skadade arbetare, medan det däremot vad beträffar t.ex. skogsarbetare är ganska sällsynt att det över huvud taget utgår någon form av skadeståndsersättning. Ersättningen avser alltså skillnaden mellan full lön och vad socialförsäkringarna ger. De allra flesta olycksfall bedöms som rena olyckshändelser, och det vidtas inga speciella åtgärder utan den skadade får vända sig till sjukkassan. Det kan ju innebära ekonomisk ruin för många — och gör det också — därför att man ju inte får ersättning motsvarande full lön genom de sociala försäkringarna. Skadeståndskommittén har tidigare uttalat att man bör bygga ut de samhälleliga försäkringarna, dvs. sjukförsäkringar och yrkesskadeförsäkringar, till sådan nivå att i det allra närmaste full ersättning skall utgå. Nu har emellertid även departementschefen konstaterat att det inte är realistiskt att räkna med en så snabb utveckling av nivån av utgående försäkringsbelopp. Den som skadas på en arbetsplats skall själv leda i bevis att han har blivit utsatt för olyckan genom försummelse från arbetsledningens sida för att kunna få någon ersättning. Det innebär stora praktiska svårigheter. Det är inte många arbetsledare som vill erkänna att de har gjort något fel, därför att det ju förutom en självanklagelse också innebär en prestigeförlust. Jag har personlig erfarenhet av detta och vet att det är mycket svårt att få händelseförloppet riktigt relaterat. Om man tittar på rättsfallen — i den fackförening jag tillhör har vi ett helt arkiv med sådana — ser man märkliga resultat. Ett klassiskt fall gäller en byggnadsarbetare, som ramlade ner från en ställning som saknade skyddsräck. Han gjorde sig ordentligt illa och begärde skadestånd. Vid undersökningen konstaterades att det i och för sig skulle ha funnits ett skyddsräck på den här ställningen som var över två meter hög. Men med hänvisning till att man på byggen runt omkring i samma stad hade ställningar utan skyddsräcken på samma arbetsnivå ansågs arbetsgivaren inte ha brustit i omsorg, och någon ersättning utgick inte. Ett annat fall gäller en kranförare. En detalj från kranen lossnade och föll från 20-30 meters höjd ner på kranföraren och krossade hans fot. Kranen var besiktigad och arbetsgivaren hade inte brustit i något avseende. Den kranföraren fick heller ingen ersättning. Det enda man med säkerhet visste — och det kan ju vem som helst hålla med om — är att kranföraren själv var helt oskyldig, han utförde bara sitt arbete. Folk är ju inte på arbetsplatsen för att det roar dem eller för någon fritidssysselsättning, utan de tvingas att vara där för sin egen försörjning och även för samhällets del. Det är ju då rimligt att det finns ett fullständigt skydd mot skadefall. Det enda de har att sälja är ju sin egen arbetskraft, och den bör vara försäkrad så att man alltså inte ständigt skall ha hela sin ekonomi i fara. Det har talats tidigare om polisernas utsatta position. I det fallet delar jag departementschefens uppfattning att det är fel att kategorisera. Om man tittar på statistiken skall man se att exempelvis stuveriarbetare och byggnadsarbetare har ett många gånger farligare jobb än vad polismännen har. Jag kan inte förstå att man skall behöva ömma så speciellt för poliserna och påpeka att de är nödvändiga för samhället. Det är onekligen även stuveriarbetare och byggnadsarbetare såvitt jag kan förstå. Det vore ganska rimligt att ta hela den motivering som främst herr Wiklund i Stockholm framförde och omsätta den på alla arbetstagare. Då kommer man fram till det yrkande som vi från vpk har ställt om ett objektivt arbetsgivaransvar vid skadefall. Det viktigaste i fråga om olycksfall m.m. är självfallet att arbetarskyddet och arbetsmiljön förbättras. Men det är ändå enligt vår mening orimligt att man nu i ett så modernt samhälle som det vi lever i inte har ett fullgott skydd på arbetsplatserna. Bara på arbetsplatserna runt omkring det här huset kan man gå ner och titta när som helst och hitta hundratals dödsfällor som folk dagligen måste utsätta sig för för att över huvud taget kunna medverka i produktionen. Det första av de yrkanden som finns i motionen och även i reservationen 2 vid C i utskottets hemställan är att riksdagen skall uttala sig för ett objektivt arbetsgivaransvar. Det andra avser en obligatorisk ansvarighetsförsäkring. Det tredje är att man ändå rättsligt skall undersöka fallen så att det inte blir på det sättet att förekomsten av obligatorisk ansvarighetsförsäkring och objektivt ansvar innebär att det inte blir någon undersökning i ansvarsfrågan. Vi menar alltså att den undersökningen måste vara obligatorisk och kvarstå även om man får ett annat system. Det fjärde yrkandet är att bevisbördan skall vändas så att det åligger arbetsgivaren att bevisa sig fri från ansvar för inträffade olycksfall. Det har varit en del diskussioner i fackliga sammanhang beträffande den omvända bevisföringen. Även departementschefen anser att det i princip skulle vara ungefär jämförbart med objektivt ansvar. Så är det väl ändå inte, utan rättstillämpningen borde bli densamma som den har varit tidigare, förutsatt att man har kvar de gamla skadeståndsreglerna och bara inför omvänd bevisbörda. Det har också förts in kostnadsaspekter, vad företagen orkar med, vad de kan bära osv. Där konstateras också av departmentschefen att ökningen i kostnader när man går över till principalansvar kommer att handla om någonting runt 20-30 procent för arbetsgivarna, om jag minns siffrorna rätt. Vid övergång till ett objektivt ansvar skulle kostnaderna självfallet öka ytterligare, dock inte i avgörande utsträckning. Det handlar dock om tryggheten för individerna. Arbetare i manuell produktion löper ju väsentligt större risk att skadas än exempelvis tjänstemän, och det måste vara rimligt att utjämna skillnaderna på detta område, så att arbetarna i den manuella produktionen inte får ett förhållandevis sämre läge även beträffande försörjningsmöjligheterna efter ett inträffat skadefall. Mina personliga erfarenheter väger mycket tungt i detta fall. Min motion i detta ärende var den första som jag skrivit, och den tillkom på uppdrag av mina arbetskamrater. Det skall kanske också tilläggas att arbetsledare och en hel del arbetsgivare är överens om att dessa förhållanden bör regleras. Som det nu är kan det nämligen många gånger bli ett slumpmässigt utfall i bedömningen av huruvida det är fråga om en olyckshändelse eller en självförvållad skada. Om t.ex. en 4S5-årig familjeförsörjare, som arbetat hela sitt liv vid en sågklinga, en dag fastnar i klingan och skär av sig halva eller hela handen, föreligger inget skadeståndsansvar för arbetsgivaren, om sågklingan är försedd med skydd. Då får familjeförsörjaren själv bära ansvaret utan att få någon speciell ersättning. Men det är väl ingen som tror att vederbörande med avsikt kört in handen i denna klinga. Trots att människor som skadat sig haft samma arbete under många år, kan det påstås att de själva har vållat sig skadan. I det nuvarande juridiska systemet kommer man också vid bedömningen fram till sådana slutsatser. Såvitt jag förstår kan vi emellertid inte avskaffa alla olycksfall för all framtid utan det kommer att inträffa sådana, oavsett vilket rättssystem vi har. Då bör det också vara rimligt att den som står för produktionen har en försäkring baserad på riskerna inom den bedrivna verksamheten. Beträffande principalansvaret innebär propositionen givetvis en klar förbättring, som har fått ett gott mottagande av många fackliga organisationer, även om många också anser att det är otillräckligt och att man borde ha haft ett objektivt ansvar. Principalansvaret innebär ju att arbetsgivaren är skadeståndsskyldig även i de fall där en arbetare skadar en arbetskamrat. Arbetsgivaren är alltså ansvarig för alla skador som hans anställda förorsakar. Den skisserade kostnadsökningen på ungefär 20-30 procent innebär emellertid uppenbarligen inte någon avgörande förbättring i detta avseende, som löser problemen, utan det kommer även i fortsättningen ofta att bli så att inträffade olycksfall bedöms som rena olyckshändelser, för vilka det inte utgår någon speciell ersättning. Det uttalas i utskottsbetänkandet att en övergång till ett objektivt skadeståndsansvar skulle innebära att man finge två system, dels ett socialförsäkringssystem, dels ett försäkringssystem som skall täcka denna typ av kostnader. Man menar att detta om inte annat är administrativt krångligt. Men längre ned i utskottsbetänkandet konstaterar man att vissa förbund — Transport, Bleck och Plåt och ytterligare ett förbund — avtalsvägen har lyckats få till stånd ett försäkringssystem som i princip innebär ett objektivt ansvar. Detta betyder såvitt jag förstår att man även då får två system — för övrigt vill även departementschefen och utskottet uppmuntra sådana avtalsöverenskommelser. Följden blir att de fackförbund som är starka eller som går in för saken skaffar det här skyddet för sina medlemmar, medan de som tillhör andra förbund kommer i ett väsentligt sämre läge. Något förslag om obligatorisk ansvarighetsförsäkring finns inte i propositionen, vilket jag beklagar. Det innebär ju att många arbetare, företrädesvis anställda i mindre företag, kommer i en mycket dålig position. Förutom att man alltså avvisat tanken på obligatorisk ansvarighetsförsäkring inför man en jämkningsregel som innebär att om skadeståndet blir oskäligt betungande för den skadeståndsskyldige så kan detta jämkas. Rimligt vore att i stället ha en obligatorisk ansvarighetsförsäkring, ty då behövs inga jämkningsregler. Ett sådant försäkringssystem skulle utgöra ett tämligen gott skydd för arbetstagarna. Herr talman!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

Herr talman! Det är min avsikt att med anknytning till de anföranden som hållits säga några ord om reservationerna vid det här betänkandet. Herr Winberg talade om den första reservationen, där det yrkas uppskov med behandlingen av propositionen till höstriksdagen. Till det kan väl ytterligare understrykas vad tidigare talare varit inne på, nämligen att ett långvarigt och gediget utredningsarbete har föregått den nu föreslagna skadeståndslagen. Vid flera tillfällen under senare år har önskemål förts fram om att utredningarna snarast borde komma till uttryck i en Kungl. Maj:ts proposition. Det skulle väl därför inte vara riktigt logiskt att, när ett lagförslag har kommit, riksdagen skulle skjuta på behandlingen av detta ytterligare framåt i tiden. Herr Winberg berörde vad lagrådet har sagt, men det är väl att märka att lagrådet inte har yrkat på uppskov med behandlingen av propositionen. Enligt utskottets mening bör skadeståndskommitténs förslag om en allmän regel om jämkning av skadestånd och de ytterligare förslag som kan komma om reformering av skadeståndsrätten få utformas utan hets. Det måste vara av betydelse att det föreliggande förslaget till skadeståndslagstiftning antas av riksdagen.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 Jag vill säga att utskottet är helt överens med reservanten om att det bör åstadkommas väsentliga förbättringar på det här området. Men utskottet kan inte förorda det förslag till lösning av frågan som reservationen anvisar och som herr Olsson här har talat för. Det vore inte rationellt med dels ett system med objektivt ansvar, byggt på skadeståndsrättsliga grunder, och dels ett system, byggt på yrkesskadeförsäkringen. Bättre är onekligen de intentioner som propositionen ger uttryck för, nämligen en fortsatt förstärkning av yrkesskadeförsäkringen samt kompletterande ersättningsanordningar i form av kollektiva försäkringar. Utredning pågår också för förbättring av yrkesskadeförsäkringen. Det kan även erinras om att utredningar pågår om ett förbättrat skydd på arbetsplatsen. Lagen som sådan innebär ju som även herr Olsson nämnde ett i sig självt ökat skydd genom att man nu inför det oinskränkta principalansvaret. En del av de exempel som herr Olsson nämnde från arbetslivet skulle väl även ha kommit i en bättre situation om vi haft denna lag när olycksfallen inträffade. Enligt vad utskottet erfarit och som även redogöres för här och som också herr Olsson nämnde pågår ute på arbetsmarknaden sonderingar i syfte att åstadkomma s.k. trygghetsförsäkringar. I ett par fall har de lett till resultat. Ersättningar enligt denna kollektiva försäkringsform ges på skadeståndsrättsliga grunder men skaderegleringen göres avsevärt snabbare och billigare genom att vissa ersättningar utgår efter på förhand bestämda schabloner. Ett dylikt ersättningssystem kan därför bli fördelaktigare för den arbetstagare som drabbas av en skada i jämförelse med en gottgörelse enligt grunderna för ett objektivt skadeståndsansvar. Utskottet yrkar därför avslag på motionen 720 i den del den sammanfalder med reservationen 2 av herr Israelsson. Det avsnitt av motionen där det yrkas att riksdagen skall uttala sig för att ansvarsförsäkring skall bli obligatorisk för arbetsgivaren tas upp i betänkandet samtidigt med motionen 1491 i vilken föreslås en utredning om införande av en dylik obligatorisk ansvarsförsäkring. På denna punkt i betänkandet föreslås att riksdagen ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört. Reservationerna 3 och 4 berördes av herr Winberg. I den förra reservationen föreslås att 3 kap. 6 § helt tas bort med hänvisning till att frågan om jämkning av skadestånd som varit föremål för behandling inom skadeståndskommittén senare tas upp i en särskild proposition. Såsom utskottet erinrar om kommer emellertid det oinskränkta principalansvaret att omfatta alla arbetsgivare, alltså även sådana i rent privata förhållanden och i icke ekonomisk verksamhet. För inträffad skadeståndsskyldighet för dylika små arbetsgivare under hemförhållanden, exempelvis skador åsamkade av en barnvakt eller hemhjälp, kommer det säkert att i vissa fall te sig rimligt att möjlighet till jämkning står till buds. Vad sedan gäller reservationen 4 föreslås att den del av 3 kap. 6 § som hänvisar till att även stat och kommun skall kunna få jämkning i skadeståndsskyldighet för skador som vållats genom fel eller försummelse i myndighetsutövning tas bort. Även om det torde komma att höra till undantagen att skadestånd för stat och kommun blir så betungande att det blir motiverat med jämkning, kan det tänkas att det i något sällsynt fall blir aktuellt, exempelvis för någon liten kyrklig församling. Vid inträffade större skador kan det med hänsyn till föreliggande försäkringsmöjligheter i speciella fall vara motiverat med en jämkning även för kommuner. Utskottet kan därför inte godta de i reservationerna 3 och 4 föreslagna ändringarna i lagen. I reservationen 5 tar man upp uttrycket ”synnerliga skäl” i 4 kap. 1 8 — det har berörts av flera av de tidigare talarna. I reservationen föreslås att paragrafen om arbetstagares skadeståndsansvar får den ändrade lydelsen att ”synnerliga skäl” byts ut mot ”särskilda skäl”. Motionärer från samtliga borgerliga partier föreslog olika formuleringar för att i lagtexten tona ned arbetstagarens möjlighet att helt eller delvis befrias från skadeståndsskyldighet vid inträffade skadefall. I reservationen har man dock samsats om den version som fru Kristensson m.fl. föreslagit i sin motion. Utskottet har fäst sig vid att enligt rådande praxis hör det till sällsyntheterna att enskild arbetsgivare riktar skadeståndskrav mot sina arbetstagare. När nu denna praxis skall utformas i lag skulle det, som även framhålles i propositionen, närmast te sig anmärkningsvärt och överraskande om lagstiftaren inför regler som synes ge uttryck för att sådant ansvar bör utkrävas i större utsträckning än vad arbetsmarknadsparterna hittills har ansett påkallat. Herr Svanström ansåg den formulering som föreslås i propositionen uppseendeväckande, men tittar man på hur dessa frågor har behandlats enligt praxis finner man att det snarare skulle vara överraskande om det skulle bli en annan formulering än den som föreslås i propositionen. Utskottet anser alltså att den formulering som Kungl. Maj:t föreslår är väl avpassad till de värderingar som allmänt omfattas av berörda parter och tillstyrker alltså propositionens förslag. I reservationen 6, som berördes av herr Winberg och även av utskottets ordförande, behandlas frågan om vid vilken tidpunkt lagen skall träda i kraft. Reservanterna vill att tidpunkten skall flyttas fram till den 1 januari 1973 för att särskilt ägare av mindre företag skulle få tid att orientera sig bättre beträffande lagens verkningar och skaffa sig erforderliga försäkringar. Från försäkringsbolagshåll har man ansett det önskvärt att flytta fram ikraftträdandet ett helt år. Den skrivelse från Försäkringsbolagens riksförbund och Folksam som har nämnts här kom dock utskottet till handa så sent att utskottet redan hade fattat definitiva beslut. Utskottet är för övrigt övertygat om att försäkringsbolagen kan klara de omställningar med premiesatserna för ansvarsförsäkringarna som kan följa med det utvidgade principalansvaret. Medborgarna torde dessutom på olika sätt genom upplysning via fackpress, massmedia och reklam få vetskap om lagens verkningar och möjligheten att gardera sig genom försäkringar. För övrigt har såväl propositionen som lagrådsremissen varit kända, och det har alltså funnits tillfälle till förberedande studier. Även om olika bedömningar kan göras beträffande den lämpligaste tidpunkten för lagens ikraftträdande anser utskottet att den nya lagstiftningen har så stora fördelar för speciellt de i arbetslivet verksamma arbetstagarkategorierna att även sociala skäl talar för att ikraftträdandet inte bör fördröjas. Reservationen 7 tar upp frågan om ersättning för skada på grund av brott. Reservanterna yrkar att skadeståndskommittén skall få i uppdrag att utarbeta förslag till lagregler för dylika ersättningar. Under justitiedepartementets huvudtitel finns numera, som riksdagen känner till, ett anslag på 1 miljon kronor, varur gottgörelse efter behovsprövning kan utgå för personskador på grund av brott. Såväl föregående år som i år har i samband med anslagets godkännande i riksdagen motioner avslagits med liknande utredningsyrkanden som i den föreliggande reservationen. Justitieutskottet har vid bägge tillfällena hänvisat till att det nämnda anslagets användande och ersättningsordningen hittills närmast haft karaktären av försöksverksamhet och att någon nämnvärd erfarenhet ännu inte vunnits. Lagutskottet påpekar att de s.k. hemförsäkringarna har stor spridning, och i dem ingår skydd mot skador av brottslig verksamhet — även personskador. Enligt uppgifter har för närvarande ca 2,5 miljoner svenskar ett frivilligt tecknat försäkringsskydd av detta slag. En ytterligare utbredning av dylika försäkringar vore ett betydligt smidigare och administrativt sett väsentligt billigare system än den stelbenta ordning med ersättningar på skadeståndsrättsliga grunder med domstolsprövning som reservanterna rekommenderar. Utskottet avstyrker därför även detta utredningsyrkande. I reservationen 8, den sista reservationen vid betänkandet, föreslås att Kungl. Maj:t får i uppdrag att utarbeta regler om ersättning för kroppsskada som polismän ådrar sig vid tjänsteutövning. Utskottet har i annat sammanhang avvisat tanken på ett objektivt ansvar för alla arbetsgivare. Fråga uppkommer då om vissa yrkesgrupper är så utsatta att de kräver ett speciellt skydd. I propositionen redogörs för att yrkanden har framställts om ett förmånligare ekonomiskt skydd vid skador för bl.a. polismän och järnvägsmän. Det har dock visat sig att riskerna för skador inte är större inom dessa yrkesområden än inom andra. I fråga om poliser och järnvägsanställda lär det i själva verket förhålla sig så, att olycksfallsrisken statistiskt sett är låg, framhålls det i propositionen. Utskottet kan även hänvisa till den kollektiva försäkring som gäller fr.o.m. den 1 januari 1969 för samtliga medlemmar i Svenska polisförbundet. Försäkringen omfattar förutom ansvarsförsäkring och rättsskydd också skadeståndsförsäkring. Det kan tilläggas att enligt löneförmånerna åtnjuter även polismännen sjuklön, dvs. nära nog full lön för tid då de är sjukskrivna. Herr talman!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
Herr talman! Jag skall bara med ett par ord beröra de båda sista reservationerna, alltså de som rör statlig ersättning för skador på grund av brott och till i tjänsten skadade polismän. Såsom jag försökte utveckla saken i mitt första inlägg gäller det här en principiell fråga och inte bara en praktisk fråga. Man talar om försöksverksamhet med skadeersättningar i sådana fall, och naturligtvis är det värdefullt att vi har en sådan i gång. Jag tycker, såsom jag också framhöll i mitt första anförande, att man därmed också har tagit viss principiell ställning, nämligen att staten här skall gå in såsom ansvarig; det är bara fråga om hur långt. Enligt vår mening bör detta principiella ställningstagande nu fullföljas, och man behöver alltså inte vänta på resultaten av försöksverksamheten. Beträffande polisers skaderisk är det ju så, att det i detta yrke på något sätt är inbyggt en ständigt påliggande risk för personskador. Polismännen står enligt vår mening därför i en särställning. Därmed har jag inte sagt att inte andra yrkesgrupper utsätts för risker som också kan vara mycket betydande. Men det gäller som sagt här en speciell grupp, som därför enligt min mening ur skadeersättningssynpunkt skall behandlas på ett särskilt sätt. Det lär inte vara, sägs det i propositionen, större skadefrekvens bland järnvägsanställda och polismän än bland andra yrkesmän. Detta uttryck ”lär” är ju väldigt vagt, och jag skulle gärna vilja få en tolkning av vad som ligger bakom. Vad finns det för grund för detta uttalande? Har man klara statistiska belägg, så skall jag givetvis böja mig för dessa, men innan dess kan jag inte göra detta. Sedan skulle jag gärna ha velat ställa en fråga till justitieministern, men jag ser honom inte i kammaren just nu. Kanske jag kan få tillfälle att ställa frågan senare.
Herr talman! Jag vill gärna vitsorda att det har bedrivits ett långvarigt och gediget utredningsarbete på skadeståndsrättens område, som herr Svedberg sade. Men just därför tycker jag att det kan finnas skäl att vänta något halvår, när man vet att det alltjämt pågår utredningsarbete och att det kommer ytterligare förslag inom kort. Jag understryker vad jag sade förut — att det är olämpligt att ändra lagar, särskilt av denna typ, alltför ofta. Lagrådet sade beträffande uppskovsfrågan i sina sammanfattande synpunkter att man fann vägande skäl till uppskov. Det är riktigt, som herr Svedberg sade, att lagrådet inte avstyrkte till slut. Men lagrådet ansåg att man i så fall skulle skjuta på lagens ikraftträdande så att jämkningsregeln skulle kunna inarbetas i lagen innan den trädde i kraft. Med det har jag också i viss utsträckning svarat på vad herr Svedberg sade angående reservationen om 3 kap. 68 — nämligen att vi ser jämkningsregeln i ett större sammanhang och därför tycker att den nu skulle kunna utgå. Beträffande frågan om ikraftträdandet anför utskottsmajoriteten egentligen ingenting annat som svar på alla de skäl som räknas upp från reservanternas sida än att ”det nog går att bemästra”. Jag har inte hittat något skäl från majoritetens sida för att genomföra detta nu. Får jag slutligen också säga några ord om ersättning till poliser för skada. Jag anser att poliserna är i en speciell situation. Vi som befinner oss i det här huset bör väl vara särskilt medvetna om att vi som representanter för medborgarna antar vissa lagar och förordningar som vi anser att vi måste ha för att kunna leva tillsammans i samhället. Vi behöver också en kår som ser till att dessa lagar och förordningar efterföljs, och den kåren — poliskåren — blir ofta utsatt för risker, de kan få skador vid konfrontationer med dem som inte gärna följer lagar och förordningar. Jag tycker verkligen att det finns anledning för samhället att visa generositet mot poliskåren med hänsyn till dess svåra arbetsuppgifter.

Herr talman! Herr Svedberg fann det egendomligt att jag hade använt ordet ”uppseendeväckande” i samband med min behandling av reservationen 5, som gäller arbetstagares skadeståndsansvar, och han framhöll att den praxis som på detta område hittills har utvecklats snarare skulle ha varit mera positiv än tillämpningen av den kommande lagen skall bli. Jag hoppas att inte så är fallet; för min egen del har jag uppfattat det tvärtom. I varje fall gäller reservationen vilket uttryck som skall användas för att utsortera de tillfällen då det kan bli fråga om ett undantag från den allmänna regeln. Herr Svedberg var med längre än jag i första lagutskottet på sin tid, och han måste nog erkänna att när vi där vägde mellan ”särskilda skäl” och ”synnerliga skäl”, så ansåg vi ”särskilda skäl” vara en mindre restriktiv formulering. I anslutning till detta har vi byggt upp vårt yrkande här. Jag kan också anföra att, som herr Svedberg väl vet, lagrådet har uttalat sig för uttrycket ”särskilda skäl”, och jag tycker att det hade funnits anledning att vidhålla det begreppet. Beträffande reservationen 4, där det föreslås ett undantag för de kommunala församlingarna och för staten, anför herr Svedberg att det finns små församlingar och andra, för vilka skadeståndskrav kan bli betungande. Jag tror att det är ett ytterst litet antal fall där man kan påvisa sådana förhållanden och att förslaget i reservationen är välgrundat. Vad slutligen gäller den speciella omtanken om poliserna, som också tagits upp i reservation, ber jag att få instämma i de synpunkter som i de senaste replikerna framförts av herr Wiklund i Stockholm och herr Winberg. Jag tror som de att vi från samhällets sida på ett alldeles speciellt sätt måste känna vår ansvarighet mot dessa grupper.
Herr talman! Jag tycker att den motivering för att poliserna skulle ha ett fullständigt skydd, som herr Wiklund i Stockholm gav i sitt första inlägg, var mycket bra. Den borde emellertid, som jag sade, ha omfattat alla. Det är bara att omsätta den på det sättet. När man talar om inbyggda risker osv. och säger att detta särskilt skulle gälla poliser vill jag påpeka att de verkliga förhållandena ju bäst utläses genom statistik, och statistiken visar att det finns många yrkesgrupper som har mycket farligare arbeten än just poliserna. Tankegången är väl att de som utsätter sig för risk i samhällets tjänst skall vara särskilt skyddade. Men vilka är inte i samhällets tjänst? Skogsarbetare, stuveriarbetare och byggnadsarbetare gör väl lika samhällsnyttiga insatser, och då bör de rimligtvis vara lika väl skyddade. Man säger att poliserna bör skyddas väl därför att de utsätts för brott — det bättre skyddet skulle alltså vara moraliskt betingat. Ja, jag undrar ibland vad som är brott och inte brott. Jag har varit med på arbetsplatser där man vägrat köpa hem skyddsanordningar, belysningar osv. och där det inträffat olycksfall på grund av denna ekonomiska återhållsamhet. Har då arbetsgivaren förbrutit sig eller inte? Han har inte gjort det i lagens mening — den saken är alldeles klar — men man kan diskutera vad som är brott och inte brott. Det skall bli intressant att se hur folk som tillhör Landsorganisationen kommer att rösta här i kammaren angående detta förslag. Det är otvivelaktigt ett mycket starkt krav ute från arbetsplatserna på införande av ett objektivt skadeståndsansvar. Flera förbund har i olika sammanhang uttalat sig för detta. Byggnadsarbetareförbundet frågar exempelvis: varför har arbetsgivaren mindre ansvar än hundägaren? Byggnadsarbetareförbundet riktar också delvis stark kritik mot det förslag som nu föreligger. Men omröstningen får väl visa hur det går.
Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm menade i sitt anförande att i och med att riksdagen nu har anslagit 1 miljon till stöd för dem som drabbas av brott, så har principen slagit igenom även när det gäller ifrågavarande motionsyrkande och reservationsyrkande. Men såvitt jag kan förstå måste det vara en viss principiell skillnad om stöd skall utgå i ömmande fall och efter behovsprövning mot om det skall utgå enligt skadeståndsrättsliga grunder. Det är väl där den principiella skillnaden ligger. Detta får inte tolkas så att man från samhällets sida inte skall känna sig skyldig att hjälpa i upprörande fall, när människor drabbas av brottslig verksamhet. Men det måste bli en fråga om resurser även i dessa fall och om de lämpligaste framkomstvägarna. Herr Winberg har ju inte varit så många år här i riksdagen och har alltså inte varit med alla de gånger då det framställts interpellationer och uttalats önskemål om att förslag till ny skadeståndslag äntligen skulle utformas i en proposition. Men för oss som har varit med här en tid verkar det egendomligt om man skulle skjuta på denna fråga ytterligare, när vi nu har ett förslag som kan betraktas som en första etapp och som väl sedan får bli föremål för ytterligare reformer.

Jag kan nämna att när dåvarande justitieministern tillfrågades om första lagutskottets uttalande, som sedan antagits av riksdagen, sade han att i och med att denna försäkring kommit till var polisernas problem i det hänseendet i stor utsträckning lösta. Vi kan ju också i dag konstatera att poliserna har ett mycket gott skydd. Sedan var herr Svanström inne på frågan om jämkningsreglerna och sade att han inte trodde att de reglerna skulle bli tillämpade, i varje fall inte för kommunernas del. Men när det gäller små församlingar — vi har många sådana t.ex. på Gotland, och de ingår ju också i bilden — kan det inträffa händelser som gör att det är gagneligt att ha en sådan här jämkningsmöjlighet. Herr Svanström trodde som sagt inte att den möjligheten skulle komma att utnyttjas i så särskilt många fall, men man skall ju inte ta bort en lag bara därför att den tillämpas endast för några få.
Herr talman! Herr Olsson i Stockholm sade att det rent av kan förekomma större skadefrekvens inom andra yrkeskategorier än inom polisen. Han gjorde detta påstående ”rakt ut” och försökte inte belägga det med något siffermaterial. Herr Olsson kanske inte har sådant material till hands, och då kan jag förstå honom. Annars gjorde herr Olssons anförande om olycksriskerna på arbetsplatserna intryck på mig. Skadeskyddet är en svår fråga, som det är mycket angeläget att få uppklarad även för andra yrkeskategorier än polismännen. Det håller jag gärna med om. Men som jag tidigare utvecklat finns det speciella skäl när det gäller polismännen. Det kan inte bestridas att skadefrekvensen nu ökat kraftigt bland polismännen. Detta finns det statistik på. Den står för övrigt att läsa i min motion. Skadeökningen är en allvarlig omständighet som bör tas med i bedömningen av behovet av särskilt skadeskydd för poliser. Jag tycker emellertid att herr Olsson i Stockholm i fortsättningen undervärderade den positiva viljan hos lagutskottet att tillgodose hans motion. Vi skriver i betänkandet att vi gärna skulle vilja mäta upp hur det är med frekvensen av ansvarsförsäkringar, och på s. 153 slutar vi med en formulering som jag tycker går herr Olssons i Stockholm yrkande rätt mycket till mötes. Där står det nämligen så här: ”Visar undersökningen att ansvarsförsäkringens spridning inte är godtagbar bör kommittén utarbeta förslag som syftar till att nå ökad utbredning av försäkringsskyddet. Härvid kan naturligtvis införande av obligatorisk ansvarsförsäkring komma under prövning.” Det tycker jag är en ganska långtgående skrivning. Och den skall ju inte stanna i ett betänkande i riksdagen, utan den skall gå vidare till Kungl. Maj:t i form av en skrivelse med tillkännagivande av vad riksdagen anser på denna punkt.
Herr talman! Herr Svedberg tyckte att det var litet egendomligt att här yrka på uppskov med ett lagstiftningskomplex som i och för sig är önskvärt. Till det vill jag säga att jag tycker det är mera anmärkningsvärt att genomföra lagen så snabbt, när vi vet att en utredning pågår om näraliggande frågor och att lagen därför, när den har trätt i kraft, kommer att på väsentliga punkter få ändras en mycket kort tid därefter.
Herr talman! Det kan bara erinras om att utredningar har pågått från 1950-talet, och sedan lång tid tillbaka har önskemål framförts om att utredningsresultatet skulle komma till uttryck i Kungl. Maj:ts proposition. De utredningar som pågår kommer att fortsätta sitt arbete under många år framåt. Det blir alltså utrymme för förbättringar efter hand.

Herr talman! Det skulle vara frestande att få börja detta anförande med en principiell redogörelse för den viktiga fråga som vi nu behandlar. Jag skall avstå från det, då ju propositionen innehåller alla de principiella synpunkter som ligger bakom förslaget och det kanske därför inte kan vara nödvändigt att tynga kammarens protokoll med att upprepa. Jag vill därför begränsa mig till att tala om reservationerna och i någon mån komplettera de synpunkter som herr Svedberg redan har anfört. Beträffande frågan om uppskov med behandlingen av propositionen vill jag, liksom herr Svedberg, erinra om att arbetet på en ny skadeståndslagstiftning är ett arbete på lång sikt som bedrivs i etapper. Det kan inte undvikas att man på vissa punkter får klara sig med provisoriska lösningar i avvaktan på kommande etapper. Till herr Winberg vill jag säga att lagens tekniska utformning är sådan att framtida ändringar skall kunna genomföras utan större ingrepp. Ett uppskov kan medföra att man tillspilloger stora delar av det långa och mödosamma förarbetet bakom det nu föreliggande förslaget. Jag vill därefter övergå till frågan om objektivt skadeståndsansvar för arbetsgivare och knyta an till den reservation, som herr Olsson i Stockholm har talat för. Vi besjälas väl alla av intresset att bereda ett fullgott ekonomiskt skydd vid skadefall som leder till personskada. Det är ganska naturligt att man särskilt uppmärksammar skador som uppkommer inom arbetslivet. Olycksfallen i arbetet drar uppmärksamheten till sig därför att de drabbar människor som för sitt dagliga levebröd måste utsätta sig för risker och som skadas. Man var redan för länge sedan på det klara med att det måste byggas upp ett särskilt skydd vid skador på arbetsplatserna, ett skydd som går längre än vad som i allmänhet gäller i samhället vid sjukdom och olycksfall. På det sättet har vår yrkesskadeförsäkring vuxit fram. Yrkesskadeförsäkringen ger ersättning i betydligt större omfattning än den allmänna försäkringen. Yrkesskadeskyddet byggde ursprungligen på ett objektivt ansvar för arbetsgivarna inom en viss given ram. Arbetstagare som skadades behövde inte visa att arbetsgivaren hade vållat skadan genom oaktsamhet för att ersättning skulle utgå. Så småningom omvandlades detta objektiva ansvar till en ren försäkringsanordning utan anknytning till något ersättningsansvar för arbetsgivarna. Denna anordning svarar i dag för en väsentlig del av skyddet vid olycksfall i arbetet; vid invalidiserande skador räknar man t.ex. med att 70 å 80 procent av inkomstförlusten i normala fall täcks av denna försäkring. Den förbättras successivt allteftersom man anser sig kunna ställa ökade resurser till försäkringens förfogande. Men det är alltså fortfarande så att vi inte kan täcka förlusterna helt i det här avseendet. Det är här skadeståndsreglerna kommer in. Skadeståndsrätten innebär att den skadelidande skall ha full ersättning för sin inkomstförlust och dessutom gottgörelse för ideell skada, dvs. sveda och värk och liknande. Den som har rätt till skadestånd befinner sig alltså i en mera gynnsam position än den som bara har rätt till yrkesskadeersättning och andra förmåner från socialförsäkringen. Skadeståndsrätten är i allmänhet beroende av att man kan bevisa att någon genom oaktsamhet har vållat skadan, och det har i många sammanhang konstaterats att det är svårt att uppfylla detta krav, när det inträffar olycksfall på arbetsplatser. Det blir, som det sägs i reservationen, ofta så att olycksfallet rubriceras som ren olyckshändelse. De utvägar som anvisas i reservationen och som innebär att man ålägger arbetsgivarna ett objektivt skadeståndsansvar, dvs. ett ansvar som inte förutsätter att ett vållande visas föreligga, har varit aktuella tidigare dels genom direkta framställningar till Kungl. Maj:t, dels genom riksdagsmotioner. Jag har därför tämligen ingående behandlat frågan om objektivt ansvar på detta område i det inledande anförandet i den proposition som vi nu behandlar. Jag vill bara här kort sammanfatta min syn på dessa ersättningsfrågor. Den innebär att man i första hand bör förbättra det ekonomiska skyddet vid arbetsolycksfall genom fortsatt utbyggnad av yrkesskadeförsäkringen. Utredning om en sådan fortsatt utbyggnad pågår inom den nu arbetande yrkesskadeförsäkringskommittén. Min uppfattning på denna punkt delas av Landsorganisationen och har vunnit stöd vid 1969 års socialdemokratiska partikongress. Om man inför ett objektivt skadeståndsansvar för arbetsgivarna måste ett sådant skadestånd rimligen säkerställas genom obligatorisk ansvarsförsäkring. Det innebär alltså praktiskt sett att man ovanpå den nuvarande yrkesskadeförsäkringen lägger ytterligare ett försäkringssystem med särskild administration och skadereglering. Jag kan inte finna att detta är en ändamålsenlig anordning. Det innebär, som utskottet också har uttalat, ett slöseri med tillgängliga resurser. Samma invändningar kan riktas mot ett system som bygger på omvänd bevisbörda, där det alltså skulle åvila arbetsgivaren att visa att han eller någon för vilken han svarar är fri från vållande till skadan. Ett sådant system har nämligen i stort sett samma praktiska funktion som ett system med objektivt ansvar. De lösningar som man tills vidare har börjat arbeta med i avvaktan på ett fullständigt yrkesskadesystem inom socialförsäkringens ram är en särskild kollektivavtalsreglerad försäkring som inte bygger på skadeståndsansvar men som ger samma höga ersättningsnivå som skadestånds rätten. Herr Olsson i Stockholm har också nämnt detta. Genom att man inte ger bestämmelserna i lag utan i avtal mellan arbetsmarknadsparterna får man ett system som fungerar smidigt, som snabbt kan anpassas efter skiftande behov och som i vissa avseenden t.o.m. är bättre än skadeståndsreglerna — medvållande ges mindre betydelse. Försäkring av denna typ, s.k. trygghetsförsäkring, finns redan i bruk inom några yrkesområden, och erfarenheterna av systemet i tillämpning är mycket goda. Försäkringsanordningar av denna typ är exempel på sådana lösningar som bör eftersträvas för att täcka ersättningsbehov på olika samhällsområden och som jag har rekommenderat i propositionen. Det bör också påpekas att det föreliggande lagförslaget om principalansvar för anställdas vållande i tjänsten innebär en avsevärd förbättring av de skadelidandes ställning. Jag vill erinra om att förslaget innebär att arbetsgivarna skall svara för skador på grund av fel eller försummelse av arbetstagare i tjänsten oberoende av arbetstagarens ställning i arbetsgivarens rörelse. Det är tänkt att man som skadelidande inte skall behöva utpeka viss person som vållande, det är tillräckligt om det föreligger sådana omständigheter vid ett olycksfall att det objektivt sett måste anses framkallat genom försummelse i verksamheten. Man bör kunna räkna med att det nya arbetsgivaransvaret i allra största utsträckning kommer att täckas av försäkring. Lagstiftningen är ett starkt incitament för de arbetsgivare som i dag saknar ansvarsförsäkring att se till att de har sådant skydd. Jag anser alltså sam manfattningsvis att man inte skall lösa frågorna om ersättning för arbetsolycksfall genom lagstiftning om objektivt skadeståndsansvar för arbetsgivarna.

Men detta bör inte hindra att man inför en mera begränsad jämkningsregel samtidigt med principalansvaret. Principalansvaret kommer nämligen också att omfatta arbetsgivare i rent privata förhållanden och i icke ekonomisk verksamhet. Det kan uppstå situationer där det är oskäligt att arbetsgivaren bär fullt skadeståndsansvar. Principalansvaret innebär att man för första gången i svensk rätt får ett generellt ansvar för annans vållande. Den allmänna jämkningsregeln torde komma att utformas efter samma principer som kommit till uttryck i 3 kap. 6 §. Förslaget i propositionen kan alltså ses som en förelöpare till den allmänna regeln. 3 kap. 6§ innebär också att skadestånd skall kunna jämkas vid sakskada, om skadan täcks av försäkring på den skadelidandes sida eller borde ha täckts av försäkring. I den delen innebär paragrafen en reglering som är helt fristående i förhållande till den allmänna jämkningsregeln. Denna reglering påverkas alltså inte av en utredning och förslag beträffande en allmän jämkningsregel. Detta tycks reservanterna ha förbisett. När en allmän jämkningsregel införs i skadeståndslagen, måste denna del av 3 kap. 6 § finnas kvar som en fristående paragraf. Beträffande reservationen 4, om stat och kommun, är det riktigt att skadestånd normalt inte kommer att kunna anses oskäligt betungande för stat och kommun om de utsätts för skadeståndsanspråk. Det kan dock tänkas fall där paragrafen bör kunna tillämpas — herr Svedberg har redan nämnt det — t.ex. beträffande mindre kommuner och församlingar som drabbas av mycket omfattande anspråk. Som utskottsmajoriteten framhållit har emellertid hänvisningen sin största betydelse när det gäller andra punkten i 3 kap. 6 §, jämkning på grund av föreliggande försäkring och försäkringsförhållanden. Staten och kommunerna, lika väl som andra subjekt som bär principalansvar, bör kunna få dra fördel av att försäkring på den skadelidandes egen sida täcker den uppkomna skadan. Vad som främst är av intresse i detta sammanhang är att paragrafen kan tillämpas när mycket stora skador inträffar, sådana som ligger utanför ramen för normal ansvarsförsäkring. Jag syftar t.ex. på flygkatastrofer, där fel eller försummelse förekommit hos någon för vilken det allmänna ansvarar, t.ex. flygledningen vid våra flygplatser, eller fartygskatastrofer på grund av fel eller försummelse i fråga om sjömärkning. Det finns alltså goda motiv för att 3 kap. 6 § hänvisar till 3 kap. 2 §. Det bör för övrigt påpekas att om man nu tar bort hänvisningen till 3 kap. 2 §, får man ändå kvar fall där jämkning av skadeståndsansvaret för stat och kommun blir möjlig. De offentliga subjekten kan ju bli skadeståndsskyldiga på grund av fel eller försummelse i allmän verksamhet som inte innefattar myndighetsutövning. Då behövs ansvaret enligt 3 kap. 1 8. Resultatet av reservanternas förslag skulle sammanfattningsvis bli såväl sakligt som lagtekniskt olämpligt. Beträffande reservationen 5 och frågan om tolkningen av uttrycket ”synnerliga skäl” är ju syftet bakom bestämmelsen i 4 kap. 18 i dess nuvarande utformning att markera att en arbetstagare normalt inte skall drabbas av skadeståndsansvar på grund av skador som han vållar i tjänsten. Det måste föreligga omständigheter som med betydande styrka talar för att han skall åläggas ansvar. De fall där ansvar faktiskt åläggs kommer att framstå som rena undantagssituationer. Den tillämpningen åskådliggörs bäst genom uttrycket ”synnerliga skäl”. Som framhållits från min sida i anledning av lagrådets uttalande är det inte ovanligt och i viss mån oundvikligt att uttryck av detta slag ges en något varierande innebörd beroende på i vilket sammanhang de används. Att en arbetstagare i dag åläggs skadeståndsansvar hör till undantagen, och också från den synpunkten förefaller det olämpligt att frångå det uttryck som man valt i förslaget. Om man använder ett mindre restriktivt uttryck kan det ge intryck av att man vill öppna större möjligheter än det finns i dag att ålägga arbetstagare skadeståndsansvar för skador som de vållar i tjänsten. Jag övergår till reservationen 6 om uppskjutande av tidpunkten för ikraftträdandet av den nya lagen. Lagstiftningsarbetet har pågått mycket länge, beroende inte minst på en mångfald tekniska svårigheter vid sammanförandet av olika utredningsförslag till ett enhetligt lagverk. Om utvidgningen av principalansvaret och begränsningen av arbetstagares personliga ansvar — de mest betydelsefulla nyheterna i lagen — har det rått enighet alltsedan utredningsförslaget presenterades år 1964. Det framstår, inte minst från humanitär synpunkt, som angeläget att de skadelidande så snabbt som möjligt får det skydd som principalansvaret bereder dem och som det råder enighet om att de skall ha. Det är också angeläget att arbetstagarna får skydd så snart som möjligt av de nya bestämmelserna om skadeståndsansvar endast vid synnerliga skäl. Jag kan inte finna annat än att dessa synpunkter väger mycket tyngre än försäkringsbolagens intresse att få täckning för de utvidgade risker som lagstiftningen för med sig. Det är också klart att vi på allt sätt vill försöka få så snabb och vidsträckt information som möjligt om den nya lagen. Reservationen 7 handlar om ersättning för skador genom brott. Det är en fråga som senast varit uppe i riksdagen den 8 mars i år, då justitiedepartementets huvudtitel behandlades. Jag hävdade då att det för närvarande inte finns anledning till ändring av gällande regler om ersättning av allmänna medel för personskada på grund av brott, och jag har inte ändrat mig i denna uppfattning. Man kan inte ta definitiv ståndpunkt förrän det nuvarande systemet har tillämpats under en lämplig tidrymd, kanske ca två år. Beträffande kritiken som framförs i reservationen vill jag hänvisa till vad jag anförde den 8 mars. Det nuvarande systemet har utformats med beaktande av de övriga försäkringsanordningar som står till buds i dag. Bedömningen har varit att man i första hand bör lita till det försäkringsskydd som medborgarna redan har, och möjligheterna att åstadkomma försäkringsskydd är i dag mycket goda. Det bör, som utskottet också har gjort, särskilt understrykas att de flesta människor här i landet har ett försäkringsskydd som är speciellt riktat på skador genom brott. Jag tänker på skadeståndsförsäkringen i hemförsäkringarna. Erfarenheterna från tillämpningen i justitiedepartementet av det statliga ersättningssystemet är på denna punkt entydiga. I fall efter fall visar det sig att det finns försäkringsskydd av detta slag. På denna punkt är det alldeles klart att bedömningarna som gjordes då systemet utformades är alldeles riktiga. De bedömningarna ledde till att systemet kunde inriktas på sådana skador där försäkringsskydd av en eller annan anledning inte finns. Det kan enligt min uppfattning inte vara riktigt att här kritisera systemet som alltför restriktivt. Jag vill för övrigt säga att vi, när det väl visar sig att en sökande inte har skydd av försäkring på detta sätt, gör en ganska liberal prövning — och detta även av den ideella ersättningen, dvs. ersättning för sveda och värk och liknande. Att det i övervägande antalet fall inte blir fråga om att tillerkänna sökandena exakt den ersättning de yrkat sammanhänger naturligtvis med att yrkandena i många fall är tilltagna med mycket goda marginaler. Som jag sade i debatten den 8 mars skulle den som tar del av materialet beträffande de behandlade ärendena säkert komma till ungefär samma slutsats som vi i departementet angående det lämpliga ersättningsbeloppet. Jag vill alltså understryka att man — i vart fall inte på detta stadium — inte bör kritisera systemet som alltför restriktivt. Den viktiga principiella frågan om man bör inkludera egendomsskador och andra skador, t.ex. rena förmögenhetsskador, i ersättningsanordningen har redan prövats i samband med att riksdagen beslutade om regler för det nuvarande systemet. En omprövning av den frågan förefaller mig också alldeles för tidig. Beträffande vem som skall handlägga ersättningsärendena är det, som jag sade den 8 mars, kanske lämpligt att så småningom diskutera en annan lösning än den nuvarande. Eftersom det pågår vad man närmast kan kalla en försöksverksamhet, tycker jag att frågan på denna punkt också är för tidigt väckt. Nära sammanhängande med denna fråga är reservationen 8 om ersättning till polismän för kroppsskada. Enligt min uppfattning måste frågan om skyddet för olika yrkeskategorier mot skaderisker i samband med tjänsten ses i ett större sammanhang. Lika framträdande ersättningsbehov finns hos andra yrkesgrupper. Jag vill säga till herr Wiklund att vi har undersökt riskerna i olika yrken, och vi kan inte komma till något annat resultat än att det finns flera yrkesgrupper, där riskerna för skador är betydligt större än de är för polisen. Så är t.ex. fallet med stuveriarbetare och skogsarbetare, men det finns också andra yrkesgrupper, där riskerna för skador är betydligt större än för polisen. Det är visserligen riktigt, som herr Wiklund nämnde, att undersökningar som har företagits med ett par tre års mellanrum under 1960-talet statistiskt sett har visat att antalet fall av anmält våld mot polisman har ökat.

Det är ju i och för sig glädjande. Jag tycker visst att man skall ta stor hänsyn till polisernas svåra arbete och de risker de utsätter sig för i yrket. Då kan man notera, som också redan sagts här, att polisernas skydd har förbättrats på olika sätt. De har denna kollektiva försäkring från 1969. Vidare har poliserna såväl som alla andra möjlighet att få ersättning från brottsskadeanslaget. Jag har haft överläggningar med polisernas fackliga organisationer och redogjort för principerna för ersättning enligt brottsskadeanslaget. Jag kan nämna att det till dags dato har kommit in endast två ansökningar från poliser. Det kanske också här skall nämnas att ersättning från det s.k. rymlingsanslaget under socialdepartementets huvudtitel i vissa fall kan komma i fråga, nämligen om skadan orsakats av rymling från fångvårdsanstalt, ungdomsvårdsskola eller dylikt. Jag menar alltså sammanfattningsvis att en förbättring av skadeskyddet måste så långt det är möjligt ske genom generella åtgärder som kommer alla grupper på arbetsmarknaden till del. Till slut vill jag bara säga några ord om de medicinska skadorna. Jag ser det som tillfredsställande med de försök att åstadkomma en lösning försäkringsvägen som har skett. De står helt i samklang med uttalandena i propositionen om att man bör kunna ingripa med särskilda försäkringsanordningar på olika områden inom samhällslivet där skaderiskerna upplevs som besvärande. En lösning genom lagstiftning skulle inte kunna ge de skadelidande samma fördelar som en försäkringsanord ning, som på ett helt annat sätt än lagregler kan anpassas till de faktiska behoven och till erfarenheter som successivt vinns under tillämpningen.
Herr talman! I hela det intresseväckande anförande som vi nu fick lyssna till av statsrådet Geijer återkom ständigt och jämt ordet försäkring som ett nyckelord, medan skadestånd ställdes åt sidan. Statsrådet är alldeles uppenbart av den åsikten att man här i betydande omfattning bör kunna utbyta skadeståndsrättsliga ersättningar mot försäkringsåtgärder. Detta framgår också av propositionen. Men det finns likväl i propositionen en tydlig tvekan om saken och detta på flera ställen. Statsrådet Geijer säger där att vi vet för litet om dessa sammanhang, vi vet för litet om förhållandet mellan ett försäkringsrättsligt system och ett skadeståndsrättsligt system och därför behöver man göra rättssociologiska undersökningar om den saken. Först då kan man ta ställning mera principiellt till hur reformverksamheten skall läggas upp på längre sikt. Nu skulle jag vilja ställa frågan: När kan man förvänta sig att sådana undersökningar kommer att sättas i gång? Detta är ju avgörande för hela debatten, både här och jag förmodar inom departementet, och för ställningstagande till frågan vilken väg man skall gå. Beträffande ersättning för brottsskador och ersättning till polismän för kroppsskador vid tjänsteutövning är dessa frågor av principiell natur. Jag har den bestämda övertygelsen att staten i nuläget bör vara ansvarig för ersättning för sådana skador och bör gå in direkt utan att göra det försäkringsvägen. Jag tycker alltså att det är fel att polismännen skall betala premier för att klara det behov av rättsskydd som de har vid uppkommande skador i tjänsten. Detsamma gäller den allmänhet, som drabbas av brottsskador. Vårt krav är utredning på denna punkt. Det är klart att man måste dra vissa gränser för den statliga ersättningen, men detta är den principiella uppfattning som vi har i denna fråga.
Herr talman! Statsrådet Geijer gick inte i sitt anförande in på den fråga som herr Wiklund nu ställde, dvs. hur snart vi kan få i gång de här rättssociologiska undersökningarna. Även jag är intresserad av ett svar på den frågan.

Men herr statsrådet hänvisar till propositionen, där det förs ett resonemang litet grand fram och tillbaka, och det är därför svårt att få något egentligt begrepp om vad justitieministern har för avsikter innerst inne. Det är emellertid en fråga som är viktig att få utredd, kanske omedelbart genom ett svar på frågorna här i dag men framför allt genom de åtgärder som vidtas inom den närmaste tiden i de sammanhangen. Vi hävdar alltså att skadeståndsrätten skall ligga i botten. Den skall sedan helt eller delvis täckas av försäkringar på lämpligt sätt. Men försäkringarna kan aldrig ersätta den skadeståndsrättsliga behandlingen av de frågor vi rör oss med här i dag. Beträffande poliserna måste det väl ändå, herr statsrådet, vara någon skillnad mellan våld mot person, som många gånger kanske ingår i deras arbetes utförande, och vanliga olycksfall som inträffar i ämbetsutövning eller i arbete av annan art. Nog tycker jag det är väsentlig skillnad i fråga om hur skadorna uppkommer, om det är på grund av en ren olycka eller på grund av en annan medborgares illasinnade åtgärd. Jag tror att vi i det sammanhanget har att finna den olika bedömning som människor i allmänhet gör i de här sammanhangen. Det är inget tvivel om att det måste anses vara en statens angelägna uppgift att på ett särskilt sätt ersätta skador vid just den här formen av missöden.
Herr talman! Hur vi i moderata samlingspartiet ser på skadeståndsrätten i princip har jag angivit i mitt första anförande och behöver inte gå in på det närmare här. Enligt vad jag kunde förstå av justitieministerns anförande så prefererar han i princip ett försäkringssystem i förhållande till ett skadeståndsrättsligt system, och det är ju också vad man kan utläsa av propositionen. Jag vill till det jag förut sagt lägga till att man får inte förringa skadeståndsskyldighetens effekt när det gäller att minska skadegörelse i olika former. Vi skall väl också komma ihåg att det i vårt land genom en lång traditionsbildning har skapats en kunskap, ett slags medvetenhet hos medborgarna, att den som vållar en skada får står för de ekonomiska följderna av sitt handlande. Just det förhållandet att det finns en presumtiv skadeståndsskyldighet tror jag verkar dämpande och manar till eftertanke och större hänsyn i umgänget mellan olika människor. Får jag sedan komma in på de olika punkter som justitieministern tog upp så är jag helt medveten om att lagar måste kunna ändras, inte minst lagkomplex av den här arten, och det är ju då en fördel med den konstruktion lagtekniskt sett som skadeståndslagen får. Vad jag vänder mig emot är att man, redan på en gång när lagen antas, kan förutse att här skall det ske väsentliga ändringar. Jag menar att det är förvillande för de människor som skall tillämpa lagen. Vad justitieministern sedan sade beträffande stadgandena i 3 kapitlet 6 § och balanseringen av jämkningsregeln där mot den allmänna jämkningsregeln som kommer i proposition nu snart enligt vad vi fått veta, så tycker jag det talar för att vi borde ha fått allt det här i ett sammanhang, och därmed borde vi i dag skjuta upp antagandet av skadeståndslagen. Beträffande ikraftträdandet säger statsrådet att det är erforderligt att nu snabbt skapa ett skydd, och det är naturligtvis i och för sig riktigt. På sitt sätt kan man ändå säga att det innebär en indirekt kritik mot arbetet så som det har bedrivits i kanslihuset och i utredningar tidigare att den här lagstiftningen inte har kunnat komma förr när det nu har varit så stort behov av det. Jag menar att det här halvåret som vi talar om nu har ganska liten betydelse i perspektivet bakåt när vi har saknat den här lagstiftningen, men det betyder ganska mycket i perspektivet framåt när det gäller att lagen skall träda i kraft och att de som skall tillämpa lagen får tillfälle att sätta sin in i den. Risken är ju annars att just de människor som lagen är till för att skydda i stället kan bli drabbade av den.
Herr talman! Herr statsrådet avvisar vårt förslag om ett objektivt skadeståndsansvar och menar att man i stället skall ha ett system som det nuvarande med samhällsförsäkringar, yrkesskadeförsäkringar, sjukkassa och — ovanpå detta — kollektiva försäkringar. Detta visar om inte annat att det föreligger ett behov av ett fullständigt försäkringsskydd på arbetsplatsen. Jag vill peka på att det endast är några få grupper som nu har kollektiva olycksfallsförsäkringar. Det är också osäkert när stora grupper kommer att kunna tillkämpa sig en sådan olycksfallsförsäkring — om de någonsin kan göra det. Jag beklagar att vi fortsättningsvis skall ha en ordning i vårt land som innebär att den som bara har sin arbetskraft att sälja och som kanske större delen av sitt liv har producerat nyttigheter helt plötsligt genom utövningen av sitt arbete kan bli totalt ekonomiskt ruinerad. Jag har haft många arbetskamrater — ofta familjeförsörjare — som efter en mindre allvarlig olycka med kanske ett års sjukskrivning som följd har råkat i fullständig ekonomisk ruin. Jag kan inte förstå hur man kan tycka att det är rätt och rimligt att de som driver företag och tjänar pengar på det inte skall behöva ta konsekvenserna i försäkringsavseende och stå för de olyckor som inträffar. Jag skall inte påstå att det är ofrånkomligt att det inträffar olyckor — det vore ett i och för sig ganska farligt påstående — men vi kan konstatera att det inträffar och även i fortsättningen kommer att inträffa olycksfall på våra arbetsplatser. Det är därför desto mer orimligt att vissa personer skall få bedriva verksamhet helt på lönsamhetsbasis utan att ge dem som producerar nyttigheterna ett tillräckligt försäkringsmässigt och rättsligt skydd.
Herr talman!

Såsom tidigare har framhållits rör vi oss här på områden av skadeståndsrätten, där vi i själva verket inte vet särskilt mycket om skadeståndets preventiva effekter. Jag har pekat på att det här föreligger ett behov av rättssociologiska undersökningar. Sådana är redan i gång i Norge, och dessa undersökningar har ett mycket stort intresse för oss med hänsyn till de likartade förhållanden som råder i de nordiska länderna. Å andra sidan vill jag gärna erkänna att vetenskapliga undersökningar av denna typ erfarenhetsmässigt tar lång tid. Det dröjer flera år innan man kan få fram ett underlag för någon säker bedömning.

Det är bakgrunden till att man enligt min uppfattning inte kan sära ut någon viss grupp i det här sammanhanget. Herr Winberg påpekade det i och för sig riktiga förhållandet att man stött och blött dessa frågor i 20 år, kanske mera, och då kan man naturligtvis säga att ett halvår spelar ändå ingen roll. Men, herr Winberg, ett halvår kan betyda mycket för dem som under det halvåret går miste om de förmåner och fördelar som den nya lagstiftningen innebär.
Herr talman! Jag håller med statsrådet om att det för den enskilde olycksdrabbade individen inte är någon skillnad om skadan har åstadkommits på det ena eller andra sättet, men allmänheten reagerar utan tvivel så som jag nyss anförde. I min förra replik hann jag inte med någon ytterligare kommentar i frågan huruvida vi skall använda uttrycket ”särskilda skäl” eller ”synnerliga skäl” när det gäller arbetstagares skadeståndsansvar. Jag observerade att statsrådet nu muntligen upprepade vad som står i propositionen, nämligen att det kan vara nödvändigt att ge samma uttryck varierande innehåll i olika sammanhang. Jag är ju i högsta grad lekman i fråga om lagar och deras tillämpning, men nog förefaller det mig rimligt att man har ungefär samma värdering av i lagar använda uttryck, som skall ange olika grader, oavsett om de förekommer i det ena eller andra sammanhanget. Jag har med intresse tagit del av motionären Ernulfs synpunkter, och jag tror att han har en stor erfarenhet på området som det finns anledning att ta hänsyn till. Jag skulle därför gärna se att vi kunde bli ense om att följa reservationen på den punkten.
Herr talman! Jag kan hålla med justitieministern om att ett halvår tillbaka kan betyda mycket för dem som råkar ut för skador under just det halvåret. Men det har ju förflutit många halvår tidigare, då den här lagen inte har funnits och följaktligen inte givit något skydd. Frågan är varför i perspektivet bakåt just halvåret 1 juli-31 december 1972 är viktigare än alla andra halvår. Det kan däremot ha mycket stor betydelse i perspektivet framåt att lagen kommer att kunna tillämpas på ett vettigt och bra sätt och därigenom bli av stor betydelse för dem som i framtiden blir skadade och behöver få skydd av den.
Herr talman! Jag tackar för det svar som justitieministern gav på min fråga angående de rättssociologiska undersökningarna. Jag håller med om att det väl kommer att ta tid innan man kan få ut något resultat av dem. Jag tycker dock att det uttalande som justitieministern nu gjorde inte går riktigt väl ihop med i varje fall vissa avsnitt av vad som sägs i propositionen, där det förs en allmän och utförlig debatt kring huvudlinjerna för reformarbetet på sikt. Jag skall bara citera på ett ställe: ”Bristerna i vår kunskap om hur den nuvarande ordningen faktiskt fungerar sätter givetvis gränser för möjligheterna att nu dra bestämda slutsatser om hur metodproblemen bör lösas. I åtskilliga hänseenden måste vägen lämnas öppen för olika lösningar. — — — Det är därför inte lämpligt att nu slutgiltigt lägga fast riktlinjerna för ett långsiktigt reformprogram.” Jag tycker nog att det trots detta uttalande i propositionen var ganska klara riktlinjer för reformarbetet som justitieministern — i all korthet för all del, det skall jag gärna medge — nu gav i sitt anförande här: en klar favör för försäkringslinjen gentemot skadeståndslinjen. Jag vill i sammanhanget påminna om att utskottet ställt sig neutralt i denna fråga om riktlinjer. Utskottet har klart uttalat att det inte anser sig böra ta ställning förrän vi vet mera om dessa frågor. Det är svåra frågor vi här rör oss med, särskilt när det gäller att bedöma skadeståndets allmänpreventiva effekter.
Herr talman! Jag vill bara till herr Wiklund säga att vi i propositionen har försökt utveckla riktlinjer och tankar om det lämpligaste systemet för framtiden. Det är givet att man i propositionen i ett sådant sammanhang, när man skall ange riktlinjer för framtiden, uttrycker sig med stor försiktighet.

Jag betonar att det är min personliga uppfattning. Vi skall inte här i dag ta någon principiell ställning till denna fråga.

Herr talman! Sedan ett flertal år tillbaka har jag och andra motionärer försökt rikta riksdagens uppmärksamhet på ett viktigt och svårt delproblem inom skadeståndsområdet, nämligen de s.k. medicinskadades situation. De senaste årens starka expansion på sjukvårdsområdet som i och för sig är glädjande har ökat risksektorn för den grupp av människor som sjukvården betjänar. På alla arbetsplatser sker det tyvärr olyckor, och det gör det också inom sjukvården. De flesta av dessa beklagliga fall kan inte någon medicinpersonal lastas för. Det finns t.o.m. anledning att betona att skickligheten och omsorgen hos denna personal inneburit att antalet olyckor procentuellt i förhållande till antalet behandlingsfall har minskat, även om de ökat i absoluta tal. Men för de patienter som drabbas är dessa skador ofta allvarliga, och de flesta olyckor leder till personliga tragedier.

Mellan 300 och 400 läkare och sjuksköterskor drabbas varje år troligen helt onödigt av de psykologiska problem som följer på en anmälan till denna nämnd. Patienterna som anmäler är naturligtvis inte att klandra. Det nuvarande systemet kräver nämligen att skuld skall bevisas för att skadestånd skall utgå. Detta är orimligt. Jag vill gärna säga att jag tycker att de synpunkter som framförts i den diskussion som ägt rum och som visat att justitieministern avser att gå fram på försäkringslinjen är bra. Jag har tidigare sagt i riksdagen att det är orimligt att vi har skadeståndsfrågorna bättre ordnade för hundar och bilar i vårt samhälle än för människor. Nu är det så, som väl är, att Kungl. Majt i propositionen eller i varje fall i anslutning till den säger att de medicinskadades skadeståndsproblem nu skall få en lösning. Utskottet säger i sitt betänkande att det starkt vill understryka vikten av att propositionens tankar i detta stycke blir förverkligade. Den lösning som skisseras följer de riktlinjer som vi har föreslagit i motioner och går alltså ut på att sjukvårdshuvudmännen respektive den privatpraktiserande medicinpersonalens fackorganisationer ansvarsförsäkrar personalen, och det är bra. Men denna lösning måste komma snabbt; den är verkligen efterlängtad. Irritationen är på många håll mycket stor. Det har i dag på annat håll i detta hus hållits en överläggning mellan medicinpersonal och företrädare för socialstyrelsen med anledning av svårigheterna just på detta område. Jag förutsätter därför att både proposition och utskottsbetänkande är en garanti för att de förhandlingar som är utfästa skyndsamt skall leda till resultat. Äntligen skulle vi i så fall få en bra lösning på ett svårt problem, som av många har upplevts som en orimlig orättvisa. Herr talman! Jag vill uttala min tillfredsställelse över propositionens löfte och utskottets starka understrykande av det och yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Tillsammans med herr Lidgard har jag fogat reservationen I vid utskottsbetänkandet. Tyvärr kommer mitt inlägg så att säga i debattens elfte timme sedan såväl övriga reservanter som majoritetens företrädare sagt sitt och sedan dessutom departementschefen har gjort ett inlägg med en exposé över lagförslaget och kommentarer till det. Därför skall jag nu fatta mig mycket kort. Reservationen 1 bygger på en motion av fru Kristensson m.fl. vari hemställs att riksdagen uppskjuter behandlingen av propositionen 5, så att en samlad bedömning kan göras när det väntade kompletteringsförslaget till skadeståndslagen kommer. Det har aviserats att den kommitté som har förarbetat förslaget snart blir färdig och att en ny proposition med jämkningsregler kommer att läggas fram under hösten. Dessutom vet vi att det blir en hel del ändringar i det förslag som vi nu kommer att behandla. Vår uppfattning har därför varit att det är bättre att vänta tills en samlad bedömning kan göras än att anta en lag på våren i vetskap om att den måste ändras redan på hösten samma år. Jag vill i det sammanhanget hänvisa till de synpunkter som herr Winberg anförde, Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Från arbetstagarsynpunkt är det ett viktigt steg för en reformering av skadeståndslagen som nu tas. Det är mycket tillfredsställande och ett steg i rätt riktning. De förhållanden som vi hittills har haft har inte varit bra. Lagutskottets betänkande tar bl.a. upp frågan om ansvarsförsäkringarna. Tyvärr föreslås inte i propositionen att ansvarsförsäkring skall göras obligatorisk. I motionen 1491 har jag tillsammans med några medmotionärer föreslagit att en bestämmelse om straffsanktionerad obligatorisk ansvarsförsäkring skall införas, Detta har också krävts av de stora löntagarorganisationerna LO, TCO och SR. Det är att märka att det kravet är grundat på dåliga erfarenheter av de nuvarande förhållandena. Vi vet i dag inte hur många företag som har ansvarsförsäkring. Först när en skada har inträffat får man reda på om försäkring finns eller inte. I flera fall har det visat sig att försäkring saknats eller är bristfällig. Det förhållandet har inneburit att arbetstagarna i många fall har blivit lidande. I nuläget har man uppskattat att kanske 90 procent av arbetsgivarna har sin försäkringsfråga ordnad — men det är inte säkert att det ligger på den nivån; det kan t.o.m. vara mindre. Det här anser vi är otillfredsställande. Det är också att märka att det är de ekonomiskt bäst ställda företagen som har försäkrat. Företag som har svag ekonomi och en kanske mindre nogräknad ledning saknar ofta den här försäkringen. När ett skadestånd i sådana fall skall utdömas och den skadelidande få sina intressen tillgodosedda finns det ofta ingenting att ta. Den skadelidande blir alltså utan ersättning eller får i varje fall bristfällig sådan. För närvarande är det alltså på det sättet att där försäkringsskyddet bäst behövs, där saknas det. Det måste vara högst otillfredsställande, åtminstone ur arbetstagarsynpunkt. Utvidgningen av principalansvaret enligt lagförslaget kan innebära att förhållandena i det här avseendet ytterligare kommer att försämras på grund av de förmodligen höjda premierna. Allt fler underlåter kanske då att ha ansvarsförsäkring. Det innebär att försäkringsunderlaget minskar, och av den anledningen får vi kanhända ännu en premiehöjning — det är naturligtvis svårt att säga — och det skulle betyda en ytterligare försämring. Vi vill också påpeka att exempelvis Landsorganisationen har accepterat den s.k. jämkningsregeln under förutsättning att en straffsanktionerad obligatorisk ansvarsförsäkring genomföres. Jämkningsregeln innebär i sig en ökad risk för en försämring för arbetstagarna, och ett uteblivande av den obligatoriska ansvarsförsäkringen kan bl.a. av det skälet inte accepteras av arbetstagarna, i varje fall inte av LO-grupperna. Skadeståndskommittén har i början av det här året avgivit betänkan det Skadestånd IV angående värdesäkring av skadeståndslivräntor. Det är — Nr 81 ett mycket viktigt Sysnirt som tas upp i den delen, eftersom det Torsdagen den hittilldags varit bristfälligt ordnat på den punkten. I detta betänkande 18 maj 1972 diskuteras olika kapitalförsäkringssystem, dels ett som betecknasmedA, = dels ett som betecknas med B. A är enligt vår uppfattning det bättre Förslag till skadesystemet av dem som föreslås, och Landsorganisationen har också i ett ståndslag, m.m. nyligen avgivet remissvar tillstyrkt att kapitalförsäkringssystem A införes. Utredningen konstaterar emellertid att system A inte kan genomföras just på grund av att det saknas ett obligatoriskt ansvarsförsäkringssystem. Skulle system A genomföras ändå, föreligger det ytterligare risk för minskning av antalet ansvarsförsäkringar på grund av premichöjningar. Ytterligare premiehöjning skulle alltså bli följden och därmed ökad risk för arbetstagarna att försäkringar skulle saknas. Detta styrker enligt min uppfattning vårt och löntagarorganisationernas krav på en obligatorisk ansvarsförsäkring. Den antydda utvecklingen strider ju också mot skadeståndskommitténs synpunkter i Skadestånd III angående obligatorisk ansvarsförsäkring för arbetsgivare som nu behandlas. Det har föresvävat kommittén att de här frågorna skulle kunna lösas genom förhandlingar med arbetsmarknadens parter. Emellertid torde det vara uteslutet att man den vägen skulle kunna få den täckning som är nödvändig i det här sammanhanget; jag tror att det är en helt omöjlig väg att gå fram på. Utskottet har haft förståelse för de här synpunkterna och i stort sett tillstyrkt vår motion, och det är vi naturligtvis tacksamma för. Jag skulle ändå vilja ha en precisering av utskottets talesman på ett par punkter. Utskottet anser att skadeståndskommittén skall utreda spridningen av den frivilliga ansvarsförsäkringen. Om denna spridning inte är godtagbar, så bör kommittén utarbeta förslag till en ökad utbredning av försäkringsskyddet, och då bör den obligatoriska ansvarsförsäkringen prövas. Utskottet har sagt att en sådan undersökning lämpligen företas en viss tid efter det att lagen trätt i kraft. Jag skulle vilja fråga vad utskottet åsyftar med uttrycket ”viss tid”. Hur länge tänker man sig att undersökningen kan uppskjutas? Är det ett halvår eller 15 år? Vidare har man alltså sagt att om kommittén finner att spridningen inte är godtagbar, skall den komma med förslag. Vad är enligt utskottets mening en godtagbar spridning? Är det godtagbart att 10 procent av de sämsta företagen kanske inte har försäkringar? Jag skulle alltså vara tacksam om utskottets talesman ville precisera på dessa två punkter. Sedan ett par reflexioner kring den debatt som har förts här. De borgerligas representanter anser att bl.a. ”synnerliga skäl” i 4 kap. 1 § bör ändras till ”särskilda skäl”. Det är kanske framför allt centerpartiet genom herr Svanström som anser att skadeståndsreglerna i den här lagen inte bör mjukas upp för långt till löntagarnas favör; här måste finnas en återhållande effekt, som man säger, så att vårdslöshet och bristande uppmärksamhet motverkas. Jag tror att man inte kommer ifrån skador i arbetslivet — den mänskliga faktorn kommer alltid att inverka. Men jag konstaterar samtidigt att centerpartiet och herr Svanström i dagarna går ut till fackföreningarna med centerpartiets ”lilla gröna” och talar om att man är 83 företrädare för fackföreningsrörelsens intressen och tänker tillvarata dem. Herr Svanström och centerpartiet säger en sak i propagandan, medan man här i riksdagen har en helt annan uppfattning. Jag konstaterar också att man som vanligt när det gäller dessa frågor står på arbetsgivarnas — kapitalets — sida i stället för att, som man säger i sin lilla skrift, vara fackföreningsrörelsens företrädare.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja säga till herr Nilsson i Kalmar såsom svar på hans begäran om precisering, att en sådan inte är så alldeles enkel att göra. Det går mycket lättare att ställa frågor av den här typen än att svara på dem. Jag tror att herr Nilsson själv måste inse att det är så. Vad vi menar med ”viss tid efter lagens ikraftträdande” är först och främst att undersökningen inte får göras omedelbart efter lagens ikraftträdande. Det är ju så, som förresten justitieministern påpekade, att det oinskränkta principalansvaret måste få en effekt som väl kan antas komma att främja sådana här ansvarsförsäkringars tillkomst; det är i varje fall min uppfattning. Utskottet uttrycker sig försiktigt också på den punkten — det är vanskligt att bedöma denna effekt, står det i utskottets betänkande. Herr Nilsson i Kalmar är pessimistisk på den punkten. Jag är för min del mer optimistisk och tror att detta med principalansvaret kommer att verka främjande på tillkomsten av sådana försäkringar. I vad gäller en godtagbar spridning är det lika svårt att svara. Jag vill minnas att herr Nilsson i Kalmar nämnde en så obetydlig siffra som 10 procent såsom en möjlig siffra för spridningen. Då vill jag gärna svara att denna siffra självfallet är alldeles för låg. Man får ju bedöma detta med spridningen utifrån en helhetsbild av vad man kan få fram genom undersökningen. Det är väldigt angeläget att den kommer till stånd. Mer kan jag inte svara för min del.
Herr talman! Min länskollega herr Nilsson i Kalmar försitter inget tillfälle att föra in en politisk bedömning även i de mest oskyldiga uttalanden som jag har gjort och blandar in vår ”lilla gröna” och mycket annat i det sammanhanget. Jag beklagar detta så här i slutomgången. Jag vill ställa den frågan till min kollega herr Nilsson i Kalmar, om han tar parti för missbruk och uppsåtlig vårdlöshet i arbetslivet genom det uttalande som han nyss gjorde. För oss i centerpartiet är det angeläget att vi på arbetsplatserna liksom annorstädes har ett ömsesidigt förtroendefullt samarbete. Det gäller att av tillgänglig arbetinsats och insats av kapital och företagsamhet få fram bästa möjliga resultat till nytta för de anställda och för företagen.
Herr talman! Först vill jag till herr Wiklund i Stockholm säga, att i vad det gäller principalansvaret har vi den uppfattningen att effekten kan bli den motsatta, så att höjda premier leder till att vissa mindre nogräknade arbetsgivare drar sig ur och vi får en ytterligare stegring av det antal som inte har försäkrat. Det är naturligtvis svårt att säga hur det blir, men vår uppfattning är att det kan gå åt det hållet. Nr 81 De siffror jag DR var 90 respektive 10 procent. Jag vet inte om Torsdagen den herr Wiklund sade rätt när han yttrade att 10 procent var en alldeles för 18 maj 1972 liten siffra. Jag frågade om 10 procent kunde anses vara en godtagbar = siffra när det gäller dem som inte har försäkrat. Är det en för liten siffra, Förslag till skadeherr Wiklund? Det var väl tvärtom herr Wiklund menade, förmodar jag. ståndslag, m.m. Herr Svanström betraktar sitt resonemang som ett oskyldigt uttalande att det skall visas återhållsamhet och att det skall ske en skärpning i lagtextens förhållande till arbetstagarna. Det går inte att skriva ”synnerliga skäl” utan det skall stå ”särskilda skäl”, så att man får in fler under denna beteckning. När man hör detta resonemang får man ju nästan den uppfattningen att herr Svanström anser att arbetstagarna med berått mod skulle ställa till olyckor och åstadkomma skador på olika sätt. Jag tror inte alls att det är så, utan förmodligen är det oftast den mänskliga faktorn som kommer in i bilden. Vad jag ville påpeka var emellertid att ni går ut i propagandan och säger en sak, men här i riksdagen står ni och säger någonting helt annat. Och jag skall gärna inbjuda herr Svanström till Kalmar fackliga centralorganisation, så att han får tillfälle att tala om för medlemmarna där att centerpartiet tillvaratar deras intressen på det sätt som herr Svanström gjort här i dag, när han säger att det måste ske en skärpning av lagen, att det måste bli en återhållande effekt etc.
Herr talman! Jag antar, herr Nilsson i Kalmar, gärna varje erbjudande om tankeutbyte som jag kan få — i Kalmar eller annorstädes. Jag fick inget svar på den fråga som jag ställde till herr Nilsson, men jag vill säga till honom att jag har ingalunda utgått från att man medvetet skulle åstadkomma några skador, utan jag understryker att det är angeläget med samarbete för att få resultat och att det behövs ömsesidig förståelse mellan olika grupper. Om det skall stå ”särskilda skäl” eller ”synnerliga skäl” är en lagteknisk fråga som man inte skall dra in i ett politiskt bedömande.
Herr talman! För att det inte skall kvarstå några missuppfattningar efter diskussionen mellan herr Nilsson i Kalmar och mig vill jag gärna säga ifrån att om 10 procent — jag missuppfattade uppenbarligen — av arbetsgivarna har ansvarsförsäkring, så är det naturligtvis en allvarligt otillräcklig spridning av ansvarsförsäkringarna. Det är självklart att jag menar på det viset. Någon närmare precisering av en siffra som godtagbar kan väl inte herr Nilsson i Kalmar gärna begära av mig.
Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm missuppfattade vad jag sade i mitt tidigare inlägg. Vi tror, sade jag, att kanske 90 procent av arbetsgivarna har försäkrat, och i så fall skulle återstående 10 procent — och förmodligen de som är sämst ställda — inte ha någon försäkring. Och då frågar vi: Om de 90 procenten bra företag anser sig böra ha försäkrat, 85 borde inte då de 10 procent som har det sämst ställt ha ännu större anledning att se till att ha försäkrat? Sedan sade herr Svanström att han inte menat att någon skulle medvetet göra sig skyldig till skadevållande handlingar, men varför vill herr Svanström då ha denna skärpning om återhållande effekt och detta utbyte av ”synnerliga skäl” mot ”särskilda skäl”?